Fru talman! Socialdemokraterna i civilutskottet har reserverat sig mot utskottets betänkanden 40 och 41 i vissa viktiga delar. Vi har också lagt ett särskilt yttrande till betänkande 40. Jag skall något utveckla motiven för våra reservationer. Låt mig börja med regeringsförslagen om att inskränka markvillkoret. Jag skall först erinra om vad villkoret innebär och varför det kom till. Markvillkoret innebär förenklat och allmänt sett att bostadslån inte beviljas, om den som söker lånet köpt marken av någon annan än kommunen och han inte heller får dispens från det kravet. Dispens kan ges av länsbostadsnämnden för saneringsområden och av bostadsstyrelsen för exploateringsområden. Det finns flera undantag från markvillkoret. För styckebyggda småhus gäller det endast, om den som söker lån köpt marken av en byggintressent och det på sådana villkor att möjligheterna att fritt upphandla byggnadsarbetena inskränkts. Villkoret gäller inte heller för mark som lånesökanden innehaft sedan den 1 november 1974. Undantaget är begränsat när det gäller exploateringsområden — det gäller där bara om lånet söks före den 1 juli 1984. Motiven för markvillkoret var att man ville garantera ett samhällsinflytande över markanvändningen också i produktionsledet — sålunda i delar som man inte når med byggnadslagstiftningen. Ett delmål var att skapa förutsättningar för den kommunala markfördelningen. Genom denna skall man anförtro bostadsbyggandet åt de byggherrar som har de bästa förutsättningarna och den bästa viljan att bygga bra bostäder så billigt som möjligt. Markvillkoret skulle också leda till en minskad konkurrens om marken och därmed till en dämpad markprisutveckling. Det säger sig självt att moderaterna inte ställde upp bakom markvillkoret. De var de enda som reserverade sig. I övrigt var beslutet — redan 1974—en typ av de ”breda lösningar” som den senaste tiden diskuterats så ofta. Moderaterna yrkade också vid senare riksmöten att markvillkoret skulle upphävas, men möttes av en i övrigt enhällig riksdag. Vi kan notera att det i moderaternas markoch bostadspolitiska program fortfarande står inskrivet att markvillkoret skall avskaffas. Den nyligen rämnade trepartiregeringen fick i januari i år från bostadsstyrelsen en begärd utvärdering av bl.a. markvillkorets effekter. Styrelsen förde fram den enhälliga bedömningen att ”markvillkoret utgör en betydelsefull grund för kommunens markoch bostadspolitik”. Styrelsen uttalade lika enhälligt att den ”inte funnit några bärande skäl för att markvillkoret skall slopas”. Styrelsen diskuterar inte ens de förändringar som regeringen nu föreslår. Men, som vi nu ser, blev utgången en annan när man bestämde sig i trepartiregeringen. Där slog de moderata ståndpunkterna igenom — som vanligt. Låt mig mot den här bakgrunden ta upp de konkreta delförslagen om hur markvillkoret skall urholkas. Jag börjar med regeringsförslaget om att markvillkoret skall slopas i saneringsområden. I den socialdemokratiska motionen och reservationen går vi starkt emot detta. Vilka skäl åberopar då bostadsministern som grund för det förslaget? Jo, för att förvilla oss här i riksdagen så delar hon upp markvillkorets syften och effekter i två delar. Den ena delen är vad man kan uppnå genom att erbjuda dispens på vissa villkor, närmast i fråga om markpris, lägenhetsfördelning, gårdssanering m.m. I den här första delen erbjuder man motsvarande effekter i annan form. I huvuddelen lägger man bara ut en dimridå. Markvillkorets tyngsta motiv — inflytandet över markfördelningen, som inte minst folkpartiet tidigare betonat, och den allmänna prisdämpningen — avfärdas helt kortfattat med påståendet att det är oklart huruvida kommunerna ökat sina direkta markförvärv i saneringsområden som en följd av markvillkoret. I den första delen av argumenteringen finns en viss, formell logik. Man avskaffar en regel därför att man kan uppnå samma effekt med en annan. Så långt är jag med i tankebanan. Det är bara det att det inte är sant att dessa regler i praktiken är utbytbara. Det blir inte samma sak för t.ex. en kommun med svaga resurser och liten markreserv. Den upplever att den befinner sig i en tvångssituation. Skall den orka ta tag i frågan på eget initiativ i det allmänna yttrandet? Om markvillkoret gäller, måste kommunen yttra sig i en dispensfråga som avgörs av lånemyndigheten. Bostadsstyrelsen har haft anledning att ta ställning till detta när den har diskuterat frågan om en flyttning av dispensrätten till kommunerna. Styrelsen har mot den bakgrund som jag har anfört ansett att detta inte bör göras. Vad regeringen nu föreslår i sak är att det ändå skall göras. Det är alltså i den här delen fråga om en medveten urholkning av markvillkoret. Den förs fram under falsk varubeteckning. Som jag redan har nämnt försöker bostadsministern i huvudfrågan inte ens på allvar finna ett skäl för förslaget. Hon för bara fram ett allmänt tvivel på att de motiv för markvillkoret, som en verkligt bred riksdagsmajoritet tidigare har angett, är hållbara. Det är nästan kränkande för riksdagen att bli utsatt för en sådan nonchalans i argumenteringen. Förslaget borde inte bara tas tillbaka utan också följas av en ursäkt. Eljest måste riksdagen ha detta i åtanke när den rimligtvis fäller regeringsförslaget. Låt mig sedan, fru talman, övergå till förslaget om att upphäva markvillkoret temporärt vid nybyggnad av styckebyggda småhus i exploateringsområden. Bifaller riksdagen det förut nämnda förslaget för saneringsområdena, så upphävs ju också markvillkoret för småhusen där. Markvillkoret gäller f. n. för de styckebyggda småhusen bara när man köpt marken på sådana villkor att en säljande byggintressent får ett slags monopol på upphandlingen. Det kan gälla en entreprenör, en leverantör av kataloghus eller liknande. Det regeringen föreslår, det är att stat och kommun skall ställa sig passiva om en köpare kommit i kläm och lika galant ge bostadslån — detta trots att köparen inte kan utnyttja konkurrensen mellan småhussäljarna. Man välsignar att en småhussäljare med mark att erbjuda skall kunna ta ut ett överpris för denna genom att ta mer betalt för huset och byggandet än eljest. Vem tjänar på det här? Ja, inte är det husköparen. Den som tjänar är den säljare som med sitt markerbjudande kan slå ut en konkurrent utan mark och dessutom få bättre betalt. De andra leverantörerna tjänar heller ingenting — resultatet blir att konkurrensen om den bästa och billigaste leveransen försvinner. Det här inser självfallet bostadsministern. Hon försöker därför försvara sig med att efterfrågan är så svag ändå att det inte blir några fördyringar. Detta är rent nonsens. Hur svag efterfrågan än är blir huset dyrare för den som bundit sig till en leverantör och avstått från att utnyttja konkurrensen mellan säljarna. Sedan sägs som ett huvudargument att det är nödvändigt att öka bostadsbyggandet. ”i vart fall temporärt”. Hur många fler hus blir byggda, därför att de blir dyrare eller därför att kanske alla säljare lockas att köpa mark för att ha denna som argument vid försäljningen? Det tredje delförslaget om markvillkoret är att byggföretag som äger mark sedan 1974 skall få en längre övergångstid på sig, innan markvillkoret gäller också för dem i exploateringsområdena. Också i den här frågan utsätts vi för en märklig och vilseledande argumentering. Den startar med påståendet att kommunerna måste köpa den exploateringsmark de behöver, innan övergångstiden går ut 1984. Den fortsätter med påståendet att kommunerna inte har och inte heller kan ges ekonomiska möjligheter till detta. Alltså — vilket skulle bevisas — måste övergångstiden förlängas, dvs. exploatörerna får bygga utan hinder av markvillkoret. Vad innebär detta egentligen? Jo, att kommunerna som vanligt måste disponera mark eller ha sakskäl för dispenser i den takt som byggandet skall ske. Hur mycket mark som kommunerna mot den här bakgrunden måste köpa och i vilken takt det kan beräknas ske får vi inte veta genom propositionen. Vi vet därför inte heller vilka ekonomiska anspråk som ställs nästa år eller året därpå. Därför vet vi inte heller om det är rätt att anspråken inte kan mätas. Därmed vet vi inte heller om bostadsministerns resonemang är bärande ens utifrån hennes egna förutsättningar. Också detta är nonchalant mot riksdagen. Fru talman! Summerar vi de här invändningarna mot förslagen att urholka markvillkoret, kommer vi fram till att regeringens förslag måste avslås i enlighet med vår reservation 1 till civilutskottets betänkande 40. Det som har hänt i regeringsberedningen är alldeles tydligt — man har gjort en sorts kompromiss mellan de moderata kraven och mittenpartiernas åsikter. Den här kompromissen har inte tagit hänsyn till att mittenpartierna kunde räkna med ett stöd från oppositionen, om de stått fast mot högerkraven. Nu finns det en möjlighet här i riksdagen att visa vad den nya given betyder för mittenpartierna. Skall de följa moderaterna, eller skall de följa sina tidigare deklarationer? Fullföljer de sina tidigare deklarationer, röstar de med den socialdemokratiska reservationen. I vår andra reservation till betänkande 40 vänder vi oss mot regeringens förslag att slopa den särskilda markprisprövningen för småhus i saneringsområden. Bostadsministern grundar också det här förslaget på att man får samma effekter genom det kommunala yttrandet i låneärendet. Bostadsministern inser säkert att detta inte är sant. Den särskilda markprisprövningen sätter ett tak vid marknadspriset — ett tak som lånemyndigheten har att bevaka. Detta är ett stöd för många kommuner. Det är självfallet inte så, att det här taket ger sökanden någon rätt att gå upp till det, om kommunen hävdar att priset bör vara lägre. Finns det några tvivel om detta kan de lätt undanröjas genom klarare föreskrifter. Särskilt oacceptabelt blir förslaget genom att man också vill slopa markvillkoret i saneringsområdena. Jag kan inte se förslaget som annat än en eftergift åt spekulationsintressena. Denna eftergift är särskilt farlig, eftersom man kan riskera en påverkan som höjer markprisnivån för framtiden. Förslaget i propositionen bör alltså avslås i enlighet med vår reservation. När det gäller konkurrensvillkoret och produktionskostnadsbelåningen har utskottet enats, och vi har därför inte behövt reservera oss. Bakgrunden till detta är i första hand att regeringen nu följer vårt tidigare förslag att produktionskostnadsbelåningen inte skall användas som ett extra konkurrensvillkor. Jag vill gärna uppmuntra till flera sådana manövrer så länge den här regeringen sitter. Därför skall jag inte heller strö salt i såren genom att citera tidigare motiv för att avslå vårt förslag — dvs. samma socialdemokratiska förslag som nu skall bifallas och som tidigare har avslagits. Bakgrunden till enigheten i denna del av betänkandet är i andra hand att utskottet har kunnat se till sakfrågan och inte har följt regeringsförslaget om att ”upphäva” markvillkoret utan i stället vill ”ändra” det. På det sättet har vi fått både en sakligt riktigare temporär ordning och en markering av att vi fortfarande saknar underlag för mera djupgående överväganden om konkurrensen i bostadsbyggandet. Bostadsministern aviserar en utvärdering av bl.a. ändringarna när det gäller konkurrensvillkoret och produktionskostnadsbelåningen. Jag har inte någonting att invända mot det. För min del tror jag emellertid att det inte är så enkelt. Det vi måste veta mer om kommer knappast fram vid en sådan begränsad utvärdering. Vi måste få veta avsevärt mer om de allmänna konkurrensförutsättningarna inom byggsektorn. Finns det över huvud taget någon riktig konkurrens där, eller har den tunnats ut genom förändringar i företagsstrukturen? Kan möjligen byggprisutredningen komma att tillföra något i den delen? Det här knyter direkt an till den oroande byggprisutvecklingen. Utskottet har betonat att produktionskostnadsbelåning är ett instrument som måste hanteras strikt och fast. En förutsättning för att vi skall kunna sätta ett tak som en relation till det schablonberäknade låneunderlaget är ju att detta är realistiskt. När man anser att överkostnader på mer än 25 9o inte ”väsentligt överstiger” låneunderlaget, måste det ju vara ett fel någonstans. Är kostnaden acceptabel måste felet ligga i schablonberäkningen. Är beräkningen riktig är överkostnaden inte acceptabel. Slutligen vill jag ta upp vår reservation till betänkandet 41. Regeringen föreslår att Stockholms län generellt skall undantas från möjligheten att få bidrag vid ombyggnad av flerbostadshus. Bostadsministern säger enligt regeringsprotokollet att bidragsgivningen i princip bör omfatta samtliga län men att det från arbetsmarknadssynpunkt ”kan vara motiverat” att göra vissa begränsningar. Enligt hennes mening bör bidrag inte utgå i Stockholms län ”med hänsyn till den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden”. Hon utvecklar tyvärr inte detta närmare. Vad har vi då för underlag för en sådan bedömning? Det senaste vi har tillgång till är AMS bedömning den 4 maj i år. När det gäller Stockholms län säger man bl.a.: ”Det finns emellertid redan nu mycket klara tendenser till en fortgående eftersläpning av igångsättning, och risken för en mycket lägre bostadsproduktion än under tidigare år är betydande.” Man tror att om planerat byggande kommer i gång så blir sysselsättningen ”god” under vintern 1981/1982. Det är alltså inte en knapphetsbild man tecknar, utan man säger bara att det kan gå ihop under gynnsamma förutsättningar. Trenden är klart vikande när det gäller sysselsättningen vid planerade projekt fr.o.m. hösten 1981. Mot den här bakgrunden har vi i en motion och i en socialdemokratisk reservation sagt att riksdagen inte generellt bör stänga ute Stockholms län från bidragsmöjligheterna. Man behöver därvid inte ens ta någon risk ur arbetsmarknadssynpunkt. Arbetsmarknadsmyndigheterna kommer ju under alla förhållanden in vid bedömningen av lämpliga starttider, och ingenting hindrar att de på ett enkelt sätt också kan komma in när man bedömer en bidragsansökan. Jag vet därför inte varför vi skulle behöva ha den här motsättningen. Är det någon sorts allmänna decentraliseringsönskemål som ligger bakom? Förslaget är visserligen motiverat i första hand av sysselsättningsskäl, men bostadsministern påpekar ju själv att det har bostadspolitiska effekter. När man nu från regeringshåll i andra sammanhang försökt se särskilt på byggandet i Stockholm, förefaller den här stenhårda låsningen med ett riksdagsbeslut minst sagt märklig. Jag utgår från att något borgerligt Stockholmssamvete kommer i kläm genom regeringsförslaget och att vi därför får ett bifall till vår reservation. Fru talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna i civilutskottets betänkanden 40 och 41.

Fru talman! Jag tror inte att det finns någon som på allvar vill påstå att de regeringsförslag som nu behandlas i civilutskottets betänkanden är av en sådan omfattning och har ett sådant innehåll att de på något avgörande sätt innebär några positiva förändringar på bostadsmarknaden. Med sådana förändringar avser jag givetvis främst ett kraftigt ökat bostadsbyggande med inriktning på flerfamiljshyreshus i allmännyttig regi, ett stopp för de mycket stora ökningarna av byggnadskostnaderna och ett slut på den tilltagande hyresutplundringen. De åtgärder som regeringens och utskottsmajoritetens förslag till förändringar beträffande markoch konkurrensvillkoren och bostadslånen innehåller är dels mycket marginella, dels av den karaktären att det är mycket osäkert om de över huvud taget får några positiva effekter. På lika goda, ja, enligt min uppfattning på betydligt starkare grunder kan man anta att de åtgärder som regeringen föreslår kan få i huvudsak negativa effekter. Med negativa effekter menar jag då att de kommer att bidra till att ytterligare urholka och försämra samhällsinflytandet till förmån för privata vinstintressen bland markägare och byggnadsentreprenörer. Självfallet blir detta till nackdel för kommunerna och för bostadskonsumenterna, för bostadslösa ungdomar, för dem som fortfarande bor trångt och dåligt och för en socialt inriktad bostadspolitik. Förslagen till förändringar av markvillkoret och den särskilda markprisprövningen kan exempelvis knappast förenas med strävanden att underlätta för kommunerna att planera och säkra mark för bostadsoch samhällsbyggandet på rimliga villkor. Däremot skulle ett genomförande av vpk-förslagen om lån för kommunala markförvärv verka stimulerande på bostadsbyggandet och strävandena att hålla kostnaderna för bostadsbyggandet nere, och det skulle bidra till att förbättra situationen då det gäller kommunernas möjligheter att finansiera erforderliga markförvärv. Vi har från vpk i detta sammanhang upprepat vårt krav om att möjligheten till markförvärvslån skall kvarstå även efter utgången av innevarande budgetår och att villkoren för lånen skall förbättras. Ett genomförande av vpk-förslagen skulle utan tvivel få betydligt gynnsammare effekter när det gäller att komma till rätta med en del av problemen på bostadsmarknaden än - Nr 156 vad regeringsförslagen kan få. Det påstås nu att det inte finns pengar för att göra några ordentliga insatser för en förändrad — och förbättrad — bostadspolitik i linje med vad en mycket bred opinion inom och utom hyresgäströrelsen kräver. Sant är att Sveriges ekonomi inte är den bästa. Men sant är också att stora ekonomiska orättvisor föreligger, bl.a. mellan dem som äger sina bostäder och dem som hyr.

En mindre omfördelning skulle räcka tillatt stoppa hyreshöjningarna generellt och sänka hyrorna i nyare hus till en nivå som motsvarar en socialt acceptabel hyra. Vpk kräver som bekant en omfördelning av det statliga stödet från ägarsektorn till de allmännyttiga bostadsföretagens hyresrätter. Omfördelningen måste vara så stor att övervältringen av nyproduktionens hyror på hyresgäster i äldre hus kan avvecklas och att hyran i nyproduktionen blir — som jag nyss sade — socialt acceptabel. Jag har i tidigare sammanhang sagt — och jag upprepar — att bostadsbyggandet är alltför lågt, ja, att det är katastrofalt lågt mot bakgrund av den situation som råder på bostadsmarknaden. Det lilla som byggs är dessutom till stor del olämpligt, bl.a. av kommunalekonomiska skäl. Jag avser då de stora satsningar som gjorts och som alltjämt görs på småhusbyggandet och stora småhusområden. Så länge huvuddelen av de statliga bostadssubventionerna kanaliseras till småhusägarna är det svårt att åstadkomma någon förändring. Hyrorna i nybyggda och nysanerade hus är nu snabbt på väg att spränga 300-kronorsvallen, dvs. 300 kr. per kvadratmeter och år. Det betyder att hyran för en tvårummare på 60 kvadratmeter snart utgör 30 20 av en industriarbetarlön i stället för de 20 90 som tidigare utgjort ett slags norm, eller de högst 15 26 som med hänsyn till ökade skatter och pålagor av olika slag borde vara det tak som hyrorna inte borde överstiga. Fru talman! Jag har med vad jag anfört velat rikta uppmärksamhet på en del av de väsentligaste problemen på bostadsoch hyresmarknaden och hur man måste försöka lösa dem. Vpk har i tidigare sammanhang föreslagit ett betydligt högre mål för bostadsbyggandet och en annan inriktning med sådana ändrade förutsättningar och villkor för finansieringen som skulle stimulera bostadsbyggandet och ge lägre hyror. I anslutning till propositionen om stimulansåtgärder inom bostadssektorn har vi upprepat en del av dessa förslag och dessutom föreslagit att de i och för sig otillräckliga åtgärder som regeringen föreslår skall gälla hela vårt land, alltså även Stockholms län. Jag kan i det här sammanhanget kort och gott instämma med vad Oskar Lindkvist nyss sade beträffande den frågan. Som konkreta kortsiktiga stimulansåtgärder utöver regeringens förslag har 119 | allmännyttan.

Gemensamt för de olika vpk-förslagen då det gäller bostadspolitiken är beträffande kortsiktiga, snabba åtgärder för att rätta till de största bristerna ett riktat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen. Det är, som vi ser det, den enda möjliga framkomliga vägen om man verkligen vill åstadkomma förändringar/förbättringar för hyresgästerna som får någon avgörande betydelse. På längre sikt måste sådana villkor skapas att nyproduktion, sanering och ombyggnad av bostäder kan ske i tillräcklig omfattning och ge en god miljö. Men den enda garantin för en bra bostadsförsörjning med låga hyror, god miljö och verkligt boendeinflytande är ökade samhällsinsatser och samhällsägda bostäder. Det innebär också att det måste föras en hård och konsekvent kamp mot privata mark-, finansoch byggintressens vinstoch spekulationsbegär. Jag ber att få yrka bifall till vpk-motionerna 2199 och 2201.

Fru talman! Det som riksdagen nu skall votera om i betänkande 40 gäller i första hand några justeringar av och temporära ändringar i det s.k. markvillkoret. De ändringar som regeringen föreslår tycker jag är mycket måttliga och inte särskilt ingripande. Oskar Lindkvist lägger upp argumenteringen som om det gällde markpolitikens mest centrala grunder och som om ett politiskt vägval skulle stå för dörren som påverkar allas vår framtid. Så är det naturligtvis inte, långt därifrån. Med all respekt för bostadsministerns proposition 194 måste man ändock säga att den handlar om marginella ting när det gäller markvillkoret. Den handlar i den delen om förenklingar och om att ta bort dubbelregleringar som finns i dag. Den handlar om att ta bort krav vilka, som vi ser det, inte medför någon praktisk nytta. Jag tycker att vi inte skall tappa det perspektivet när vi diskuterar den här frågan vidare. Vad är det nu som reservanterna egentligen säger? Får jag börja med förslaget om att slopa markvillkoret i saneringsområden. Reservanterna argumenterar efter två linjer. Den ena linjen är att markvillkoret i den här delen har stor praktisk betydelse, fast det inte märks och inte kan mätas. Att det har denna stora betydelse beror på att riksdagen år 1974 trodde att det skulle bli så. Reservanterna byter här glatt ut färskt vetande mot gammal tro. Den andra linjen i argumenteringen är att kommunerna, eller i varje fall några av dem, inte tilltros att klara sin roll. Det är enligt reservanterna tryggare att falla tillbaka på länsbostadsnämndens makt i dispensfrågorna. Nu är det ju så i saneringsområdena att kommunens yttrande också över markvillkoret i praktiken avgör om det skall ges dispens eller inte. Det andra som skulle tala för reservanternas åsikt är väl att det kan vara lättare att fåen Nr 156 separat prövning av markvillkoret än att få ett partiellt beslut i motsvarande sakfrågor, om markvillkoret tas bort. Det här är väl i alla fall frågor som det skulle vara möjligt att lösa inom bostadsstyrelsen — om det nu finns något verkligt behov av regler på den här punkten. Summan av regeringsförslaget i den här delen är alltså att man tar bort markvillkoret i saneringsområden i de delar där det inte visat sig ha någon | praktisk effekt. Man anvisar en annan väg för kommunen att bevaka sina intressen i de övriga fallen. Detta kan knappast kallas för någon principiell ändring i inställning till de här frågorna. Det är inte ett större ingrepp än att | det också skulle ha kunnat göras av en socialdemokratisk regering med praktiskt inställda ledamöter. Då hade man ju inte känt det principiella trycket att opponera mot något. Det andra förslaget om de styckebyggda småhusen i exploateringsområden borde vara än mindre kontroversiellt. Förslaget är temporärt och gäller bara lån som beviljas under budgetåret 1981/82. Det gäller dessutom bara lån till styckebyggen där säljaren fått med någon klausul som binder köparen på något sätt i upphandlingen. Det kan knappast vara så särskilt många under Vi skall också komma ihåg att vi i dag har en mycket kärv marknad för de styckebyggda småhusen. Det finns inte den köpare som inte har detta klart för sig och också utnyttjar situationen. Det är inte risken för fördyringar som saken gäller i första hand. Där har vi ju lånebestämmelser som sätter ett lånetak och en högsta kostnad dessutom. Allt detta håller tillbaka pristrycket. Det som det handlar om är att vi inte skall begära att kommunerna måste engagera sig så starkt i styckebyggandet på grund av just markvillkoret. Kommunerna har ju möjligheter att genom planläggning och låneförmedling ställa alla rimliga krav. Det tredje delförslaget gäller övergångstiden — undantagstiden skall förlängas med tre år för mark i exploateringsområden som ägts sedan 1974. Har vi här egentligen något alternativ? Vi vill inte hålla tillbaka byggandet — det är vi helt ense om. Vi har inte heller resurser att ställa till kommunernas förfogande när det gäller markförvärv. I den här delen gör socialdemokraterna samma bedömning som regeringen och utskottsmajoriteten. Socialdemokraterna försöker visserligen dölja detta, men faktum är att de inte föreslagit några pengar till markförvärvslån. Oskar Lindqvist har tydligen förstått sitt dilemma. Han talar bara om att utredningen borde ha gjorts mer noggrant, att vi borde ha fler uppgifter om hur mycket mark det kan vara fråga om och vilka finansiella resurser kommunerna kan ha. Men — och det vill jag peka på — hans och reservanternas avslagsyrkande saknar varje motivering för ett konkret alternativ. Avslagsyrkandet innebär inte heller något alternativ — det är bara ett försök att krypa ur ansvaret för någonting. I På den här punkten har ju vpk ett rejälare resonemang. Vpk säger direkt att man inte vill förlänga undantagstiden och är i princip berett att bibehålla markförvärvslånen även i fortsättningen. Nu röjer sig en tvekan också på den | kanten — man har i sin motion inte något förslag om medelsanvisning. 121 T. o. m. om riksdagen skulle bifalla vpk-motionen, står vi utan pengar precis som förut. Också här har tydligen eftertankens kranka blekhet till slut fått slå igenom. Det enda egentliga alternativ som skulle kunna diskuteras är att föra in en vidgad dispensprövning för att möta de här svårigheterna. Men jag tror att vi kan vara ense om att en sådan ordning inte är riktigt bra — det blir osäkerhet, och det blir risk för ojämn praxis. Dessutom är ju den föreslagna ordningen klart tidsbegränsad. Det kan väl knappast uppröra någon under vanliga förhållanden. När det gäller den särskilda markprisprövningen är det egentligen samma sak som beträffande markvillkoret i saneringsområden. Kommunerna får ju tillfälle att lika effektivt som hittills styra prisfrågan via sitt yttrande. Frågan är om man inte kan bli effektivare, därför att sökanden med viss rätt nu kan påstå att det här inte är kommunens bord och att regeln i 16 § är en statlig regel som inte kan lämplighetsprövas. Sökanden skall alltså ha rätt till lån så länge han inte överskrider ett marknadspris så som det bestäms vid expropriation — och detta oavsett vad kommunen skulle säga i det aktuella fallet. En annan oklarhet i den här regeln är begreppet marknadsvärde, dvs. hänvisningen till expropriationslagens värderingsregler. Bostadsstyrelsens föreskrifter utgår från en värdering efter en ortsprismetod. Det finns ingen direkt och klar koppling till presumtionsregeln i expropriationslagen som säger att en del av värdeökningen kanske inte behöver ersättas. I ett kommunalt yttrande kan man ta hänsyn också till denna regel. På det här sättet är det snarast så, att regeringens förslag är radikalare än reservanternas, även sett från deras egna utgångspunkter. I betänkande 41 har vi skilda meningar endast på en punkt. Det gäller frågan om vi behöver ta till subventioner för att hålla uppe ombyggnadsverksamheten i Stockholms län. Oskar Lindkvist har försökt visa att bristen på arbetskraft kan komma att ersättas av någon sorts balans under nästa vinter. Men även om han har rätt, så har han med detta inte bevisat att det krävs några subventioner — och det är det som saken gäller. Reservanterna har här råkat ut för en tankeglidning. De argumenterar närmast utifrån rena byggprissynpunkter. Snarare är det så, att om reservationen bifalls, tar vi ett steg mot att driva upp de reella byggpriserna i Stockholm på sikt. Jag tror inte att Oskar Lindkvist får sina Stockholmskolleger från andra partier att se det här som en kommunal fråga. Slutligen skall jag något beröra en fråga som vi har varit ense om. Det är frågan om beskattningen av de reparationskostnader som det nu skall bli möjligt att täcka med lån. Civilutskottet har, i underhandskontakt med skatteutskottet, ansett att kostnaderna bör få dras av omedelbart. Vi har varit rädda för att lånen annars inte skall få den avsedda effekten. Nu faller det ju inte inom ramen för civilutskottets befogenheter att föreslå ändringar i kommunalskattelagen. Vi har därför blivit tvungna att ge uttryck åt åsikten på ett annat sätt — vi anger ett exempel på hur man skulle kunna komma förbi svårigheten, nämligen genom att kalla lånen för något annat än bostadslån. Jag vill särskilt betona att detta bara är ett exempel. Skulle det finnas möjligheter att tolka kommunalskattelagen så, att man ändå får avsett resultat, har det naturligtvis utskottets fulla välsignelse. Det är emellertid viktigt att de som skall söka de här lånen får klart för sig vilka förutsättningarna är även skattemässigt. Jag tror att det har stor betydelse i det här fallet. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till civilutskottets förslag i betänkandena 40 och 41.

Fru talman! Sven Eric Åkerfeldt har talat om att man inte skall ta så väldigt allvarligt på förslagen i regeringens proposition. Han menar att det i huvudsak är fråga om marginella förändringar och förenklingar och att det knappast skulle vara fråga om några principiella förändringar. Men det är det verkligen fråga om. Man kan diskutera huruvida de principiella förändringarna är stora eller små, men avgörande är att de förslag som regeringen lagt fram är så att säga en fortsättning på en uppmjukning och en försämring av den tidigare förda bostadspolitiken. Det är en uppmjukning och en försämring i riktning mot en bostadspolitik som får allt mindre av sociala inslag och alltmer av inslag som gynnar vinstintressena på bostadsmarknaden. Det är det som är det allvarliga. Sedan kan man, som jag sade, diskutera huruvida de förändringar som nu föreslås är av större eller mindre principiell vikt. Det är själva inriktningen av förändringarna och det faktum att de tillsammans med andra åtgärder bidrar till en urholkning av en socialt inriktad bostadspolitik som är det allvarliga. När det gäller konkurrensvillkoren talar Sven Eric Åkerfeldt om att de slopas bara temporärt. Han säger att det är tidsbegränsade förändringar som föreslås. Ja, men det gör ju inte det hela bättre eller smakligare på något sätt. Om man gör temporära förändringar och alltså tidsbegränsar dem, blir ju inte förändringarna bättre för det. De är precis lika dåliga i alla fall. Det är bara det att risken föreligger att man fortsätter på det här viset och tar bit för bit och steg för steg då det gäller försämringar. På det här området måste man vara uppmärksam och säga ifrån. Det går inte att försvara olika försämringar med att hänvisa till att de bara är tidsbegränsade. Sedan säger Sven Eric Åkerfeldt att vi inte har resurser att ställa till förfogande för markförvärvslån och att vpk inte har gjort någon medelsanvisning. Jag skall be att få läsa två rader i motionen, där vi säger: ”Beträffande medelsbehovet för budgetåret 1981/82” — det är det som det handlar om — ”förutsätter vi att regeringen återkommer med förslag om erforderlig medelsanvisning på tilläggsbudget.”

Fru talman! Sven Eric Åkerfeldt försöker bagatellisera de frågor vi diskuterar. På så sätt slipper han att gå in i någon sakdiskussion. För det första påstår Sven Eric Åkerfeldt att markvillkoret inte har några effekter på markfördelningen och att man därför kan avstå från det. Detta är juen typisk moderat ståndpunkt som förs fram från centerhåll. T. o. m. en av Sven Eric Åkerfeldts partivänner, förra statsrådet Elvy Olsson, strök en gång ien debatt i riksdagen i polemik med moderaterna under att markvillkoret är ett hjälpmedel som skall ge oss bättre möjligheter att i demokratisk ordning få den önskade fördelningen av byggherreuppdragen. Nu är plötsligt det motivet, som då var centralt, inte vatten värt. Det måste bero på att centerpartisterna och folkpartisterna blivit miljöskadade under samregerandet med moderaterna och nu inte vill kännas vid sina tidigare åsikter. För det andra påstår Sven Eric Åkerfeldt att det när det gäller saneringsmark bara är fråga om ett formellt byte av vägar för att t.ex. påverka markpriset. Här måste han ändå tala mot bättre vetande. Han inser helt säkert själv att kommunen har bättre kort på hand genom markvillkoret än genom möjligheten att avstyrka ett lån. I det senare fallet har ju kommunen tryck på sig att få fram byggandet — även om man inte fått sina intressen beaktade. Beträffande de styckebyggda småhus som säljs sedan köparen vid markköpet bundit sig till en viss leverantör har utskottsmajoritetens talesman en annan försvarslinje. Det kan ju inte vara så många, säger han, som det är fråga om. Men, Sven Eric Åkerfeldt, det vet vi inte. Vad vi vet är att husen inte blir billigare. Det blir dyrare hus och ett minskat byggande. Men det var väl inte det som var meningen? Eller — hädiska tanke — var det kanske det som var meningen? Den förlängda övergångstiden för markexploatören viftas bort. Sven Eric Åkerfeldt påstår att vi inte har något alternativ. Det var just detta jag argumenterade emot i mitt första anförande. Hur vet vi det, när vi inte fått något material att bygga på eller ta ställning till? Förslaget är ju en rent politisk eftergift åt exploatörsintressena. T. o. m. bostadsministern har ju fått kalla fötter och bedyrar att hon och regeringen aldrig skulle göra så här mer. Det vore intressant att veta om också moderaterna står fast vid det och inte tänker föreslå eller gå med på några ytterligare ändringar. Jag har, fru talman, efter utskottsbehandlingen mina tvivel om detta.
Fru talman! Det senaste inlägget från Oskar Lindkvist gav inte något nytt, såvitt jag förstår. Han framhärdar i att det skulle vara fråga om stora, principiella avgöranden beträffande markvillkoret. Han målar ut förslaget från regeringen så att inte ens de mest rättrogna moderater skulle känna igen sig. I själva verket är det sant att förslaget är moderat — men med en annan innebörd än den vanliga i ordet moderat. Oskar Lindkvist hänvisar till tidigare uttalanden som Elvy Olsson har gjort redan 1974 och säger att man från regeringens sida har argumenterat starkt för ett införande av markvillkoret. Det är en riktig historieskrivning. Men notera då, Oskar Lindkvist, att det har gått åtskilliga år sedan dess och att vi vunnit erfarenheter av markvillkoret. Vi har kunnat konstatera att effekten inte har varit så stor som man måhända hade vågat hoppas på. Därför har vi nu gjort den bedömningen att vi kan släppa efter på det här sättet. Tore Claeson sade i sitt anförande att det var mycket marginella ändringar som föreslås. Jag håller med Tore Claeson så långt att det är marginella ändringar, men våra åsikter skiljer sig när det gäller effekten. Jag menar, i motsats till vad Tore Claeson säger, att förslagen har positiva effekter. Och jag tycker det är ett bra resultat om man kan få positiva effekter med marginella åtgärder. Sammanfattningsvis menar jag att åtgärderna är väl lämpade för sitt syfte, och syftet är i första hand konjunkturpolitiskt — därav också tidsbegränsningen. Den borde väl kunna vara något som skulle lugna Tore Claeson. Om han är orolig för de här förslagen, bör det väl ändå vara en viss garanti att de är tidsbegränsade. Då får vi ju anledning att dra erfarenheter av dem.
Fru talman! Sven Eric Åkerfeldt sade i sin senaste replik att det jag hade att anföra inte var något nytt — och det stämmer exakt. Jag har inte anfört något nytt, eftersom vi i vårt parti har kvar den tidigare ståndpunkten att markvillkoret spelar en mycket viktig och central roll för kommunernas möjligheter att utöva prispress vid bostadsbyggandet. De nya ståndpunkterna representeras av propositionen och utskottsmajoritetens ställningstagande. Och det är inte fråga om att få till stånd bättre lösningar och ge kommunerna bättre möjligheter, utan vad bostadsministern har hittat på och Sven Eric Åkerfeldt nu anammat är att byta ut en bestämmelse mot en ny bestämmelse. Samtliga de föreslagna förändringarna har det gemensamt att de som lösningar är sämre än de som redan finns. Sven Eric Åkerfeldt kan lita på att vi kommer att slåss för markvillkoret. Eftersom Sven Eric Åkerfeldt ger sken av att det är en ståndpunkt som inte har särskilt stor förankring, vill jag säga att vi helt accepterat de synpunkter som anförts av bostadsstyrelsen. Av dem framgår klart och tydligt att markvillkoret haft ett stort värde i prisdämpande avseende. Ni har inga argument för ändringen. Ni har ingenting att komma med som gör kommunernas möjligheter att påverka bostadsbyggandet bättre. Ni har inga förslag som tillkommit i syfte att stärka kommunernas position gentemot exploatörerna. Era förslag kommer också att medföra att de som köper hus — de som skall bo där — får höga kostnader. Nu släpper ni efter på den prisprövning på marken som markvillkoret spelade en central roll för. Sven Eric Åkerfeldt sade i sitt första anförande att socialdemokraterna inte lagt fram något förslag om att återinföra markförvärvslånefonden. Vi har gjort markeringar av vår syn på markförvärvslånefonden. Vi tycker att det var närmast genant av en regering att ta bort de statliga lånen till kommunalt markförvärv. Men nu har ni gjort det, och ni lämnar oss i en ekonomi där det inte finns några rejäla utrymmen för de statliga lånen till kommunala markförvärv. Det är er ekonomiska politik som spolierat våra möjligheter att lösa de uppgifterna. Ni försämrar kommunernas möjligheter att låna pengar, vi har en vikande, mycket svag, samhällsekonomi, och så öppnar ni nya gluggar för exploatörerna att tjäna pengar på bostadskonsumenterna! Det kan inte vara någonting att vara särskilt lycklig över, Sven Eric Åkerfeldt!
Fru talman! Just det förhållandet att förslagen är tidsbegränsade anför Sven Eric Åkerfeldt som något som möjligen skulle kunna lugna mig när det gäller konsekvenserna av förslagen. De skulle underförstått inte behöva bli så svåra, om jag får rätt i mina farhågor om vad som kan följa med genomförandet av dem. Jag vill till det bara säga att jag för min del är helt övertygad om att vi om ett år eller drygt det kommer att ändra beslutet, att vi alltså kommer att få en sådan majoritet här i riksdagen som vill förändra förhållandena till det bättre. Vi kan då återgå till en bättre och mer socialt inriktad markoch bostadspolitik. Jag uppfattade det så att Sven Eric Åkerfeldt närmast vill förringa de effekter som markvillkoret har haft. Jag tror att man skall vara försiktig med det, Sven Eric Åkerfeldt. Markvillkoret har inneburit betydande fördelar för kommunerna och för bostadskonsumenterna. Det hade säkert sett betydligt sämre ut på det här området, om vi inte hade haft markvillkoret. Bl. a. därför är varje försämring av markvillkoret så allvarlig. Vänsterpartiet kommunisterna tillmäter det mycket stor betydelse, liksom vi tillmäter det förhållandet att riksdagsmajoriteten tog bort kommunernas marklånemöjligheter mycket stor betydelse. Alla som vill sätta sig in i det här vet att det har haft och kommer att få betydelse då det gäller kommunernas planering och då det gäller deras markreserver för samhällsoch bostadsbyggande.
Fru talman! I sin argumentering framhåller Oskar Lindkvist den viktiga roll som markvillkoret har spelat. Det är emellertid väldigt svårt att mäta betydelsen av markvillkoret. Det har även bostadsstyrelsen kunnat konstatera. Så mycket kan man emellertid säga som att det är skillnad på markvillkorets effekt 1974/75 när det infördes och dess effekt i dag med det utseende som byggmarknaden nu har. Det är anledningen till att utskottsmajoriteten bedömer det så, att vi nu bör göra allt vad vi kan för att få i gång byggverksamheten och öka byggsysselsättningen. Då tycker vi att detta är en lämplig åtgärd att ta till, eftersom riskerna för negativa effekter inte är så stora i dag som de var 1974. Det är ofta man får göra denna vägning mellan olika effekter som man kan få av vissa åtgärder. I den vägning som vi här har gjort har vi kommit fram till att åtgärden bör ha övervägande positiva effekter i dagsläget. Förslaget att det skall ske en utvärdering ligger i linje med att åtgärden är tidsbegränsad. Vi får väl återkomma, Oskar Lindkvist, när utvärderingen är gjord och då se vilka argument vi har att komma med.

Fru talman! Vi moderater ansåg redan 1974 att bostadslånesystemet skall utformas så att det blir ett stöd som inte hindrar eller snedvrider konkurrensen mellan olika bostadsproducenter. Stödet skall öka konsumenternas möjligheter att få sina önskemål förverkligade på bostadsmarknaden. Markvillkoret för bostadslån hindrar bygginitiativ och sänker planberedskapen. Bostadsstyrelsen redovisar bl.a. uttalanden från HSB:s riksförbund i den här riktningen. Förbundet anger enligt styrelsen ”att de initiativ till bostadsprojekt som tidigare togs av byggherrar och i viss mån entreprenörer genom markförvärv försvann vid villkorets införande”. För min del tycker jag att det är glädjande att trepartiregeringen kunde enas om att ta ett steg i rätt riktning, då närmast när det gäller att avskaffa markvillkoret i saneringsområden. Därmed undanröjer man det hinder som byggföretagens osäkerhet utgör på den här delen av byggsektorn som blir allt viktigare. Förslagen om markvillkoret i övrigt är mer marginella. De får väl ses som ett försök att skaffa ytterligare tid för fortsatta överväganden. Jag har inte tänkt att gå in på de olika sakargumenten eller på de teorier som har förts fram om resultatet av de här ändringarna. Det jag i första hand vill peka på är att effekterna av ändringarna skall utvärderas. Då får vi förhoppningsvis ett klart underlag för att närmare se vad resultatet av de här ändringarna blev tillsammans och i den situation som råder på byggoch bostadsmarknaden. Mot den bakgrunden, fru talman, kan det bli tal om att göra ytterligare ändringar för att uppnå vad vi vill åstadkomma — att ta bort hinder för bostadsbyggandet. Det är inte möjligt att nu bedöma vad som kan bli riksdagens beslut om något eller några år. För min personliga del tror jag, med tanke på de erfarenheter vi har haft, att riksdagen då kommer att gå vidare och ta bort ytterligare hinder. Vi skall inte heller utesluta möjligheten att övergångstiden kommer att förlängas mer än de tre år som det nu är fråga om. Det är självfallet inte möjligt ens för bostadsministern att, som hon gjort i propositionen, påstå att någon ytterligare förlängning av övergångstiden inte kommer i fråga. Ingen kan binda sig för mer än att godta den förlängningstid som nu föreslås. Vi skall observera att riksdagen inte föreslås godkänna detta bostadsministerns uttalande. Utskottet har inte heller tagit upp det i betänkandet. Vad riksdagen gör om några år, det får vi se då. De nu föreslagna åtgärderna ligger i linje med vad vi moderater länge har hävdat. Utvecklingen visar ju bara med större klarhet att vi måste försöka avskaffa en onödig styrning av markpolitiken. Det är någonting principiellt osunt över tanken på att hindra initiativ med ekonomiska styrmedel som inte är lagreglerade. Det här resonemanget knyter an till de förslag om konkurrensvillkoret och produktionskostnadsbelåningen som vi kunnat förena och förankra i ett enhälligt utskott. Det är ett i sak riktigt förslag, och det blir inte sämre av att socialdemokraterna varit inne på de här tankegångarna tidigare, som vi hörde av Oskar Lindkvist. Det viktiga är att man får bort det extra konkurrensvillkor som den tidigare begränsningen av lånemöjligheterna innebar.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

Fru talman! Jag har begärt ordet för att inför kammaren föredra det skriftliga yrkande som tio ledamöter av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp jämlikt 5 kap. 1§ riksdagsordningen har framställt i anledning av konstitutionsutskottets betänkande nr 28. Yrkandet har följande lydelse: ”I regeringsformens 2 kap. 12 § stadgas särskilda skyddsregler för de frioch rättigheter som grundlagen skyddar. Begränsning får endast ske för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle”. Vidare stadgas att ”begränsningen aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar”. I proposition 1980/81:176 har regeringen föreslagit en lag om förbud mot spridning till barn av filmer och videogram med inslag av mer ingående skildringar av våld. Vi delar uppfattningen att det är viktigt att skydda barn mot filmer eller videogram som innehåller sådana våldsskildringar. Ett spridningsförbud till denna grupp är motiverat liksom att sådana filmer som här avses inte heller får spelas upp vid särskild visning om barn under 15 år är närvarande. Vad beträffar offentlig visning är det likaledes rimligt att videogram så snart som möjligt jämställs med film så att biografförordningens regler om förhandsgranskning äger tillämpning. Konstitutionsutskottet har emellertid i sitt med anledning av propositionen avgivna betänkande gått längre än trepartiregeringens proposition och föreslagit att ett spridningsförbud införs också för vuxna som köper eller förhyr videogram för rent privat bruk. Enligt betänkandet skall även videogram som innehåller viss typ av våld och som tillhandahålles vuxna förbjudas genom en straffsanktionerad regel. Ett förslag av denna art diskuterades i regeringens proposition, men avvisades bl.a. på grund av bestämd remisskritik. Flera utredningar sysslar i dag med videoproblematiken. Videogramutredningen kommer med sitt betänkande inom några månader. Detsamma gäller yttrandefrihetsutredningen. Frågan är sålunda f.n. föremål för noggrann behandling som kan inom kort förväntas leda till förslag. KU:s förslag har lagrådsbehandlats, men detta har skett under stor brådska. Utskottet fick lagrådets yttande kvällen före det att utskottet fattade beslut. Handläggningen har därför inte medgivit den omsorg och eftertanke som borde ha varit självklar då det gäller inskränkningar i grundlagens frioch rättigheter. Lagrådet framför också kritik på ett flertal punkter mot majoritetens förslag. Bl. a. anför lagrådet: ”I enlighet med det anförda vill lagrådet lämna öppet om det i 1 § i förslaget upptagna spridningsförbudet står i överensstämmelse med grundlagsföreskriften att en begränsning i yttrandefriheten aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett begränsningen.” Ett ingrepp i yttrandefriheten får aldrig ske utan att frågan beretts så noga som omständigheterna medger. Så har icke varit fallet i det förevarande ärendet. Det är viktigt att pågående utredningar — vilket är det normala — ges tillfälle att avsluta sitt arbete innan ställningstagande görs till frågan om spridningsförbud avseende vuxna. Vad gäller ungdom under 15 år är emellertid särskilda omständigheter för handen som gör att lagstiftning redan nu är motiverad. Mot denna bakgrund hemställer undertecknade att — om den av de moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet till utskottets betänkande fogade reservationen avslås — 1 8 i KU:s förslag till lag om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinriktning jämlikt 2 kap. 12 § tredje stycket RF skall vila i minst tolv månader. Yrkandet gäller sålunda endast spridningsförbudet för vuxna. Om detta yrkande bifalles erfordras vissa följdändringar som det torde ankomma på utskottet att utarbeta.

Fru talman! Låt mig, för att det inte skall råda några missförstånd på den punkten, klart och entydigt deklarera att vi moderater känner precis samma avsky för den här typen av våldsinslag som andra kammarledamöter gör. Det gäller emellertid att hitta en vettig lagstiftning, som korresponderar med de ofta magnifika uttalanden som många av kammarens ledamöter gör när det gäller att försvara yttrandefrihetsprincipen. Jag vill också säga till Hilding Johansson att denna fråga grundligt har övervägts också av trepartiregeringen, och inom det dåvarande regeringskansliet beslöt man att med hänsyn till de utredningar som arbetar och som förväntas lägga fram förslag med det snaraste, f. n. stanna vid det förslag som framlagts. Vi moderater biträder alltså den proposition som är signerad av Thorbjörn Fälldin och kontrasignerad av mig.

Fru talman! Jag skall inte heller förlänga debatten — diskussionen om den här frågan får vi föra om några dagar. Men låt mig säga att bakgrunden till vårt yrkande är att vi vill få till stånd en riktig, vettig och bra lagstiftning på det här området. Jag vill också påpeka att lagrådet, som ju har yttrat sig med anledning av konstitutionsutskottets remiss, är tveksamt till om den föreslagna lagstiftningen överensstämmer med grundlagen. Bara det, fru talman, tycker jag borde vara anledning till att man gav litet rådrum så att vi kunde få diskutera hur detta skall klaras ut. Det hinner vi inte göra på några dagar fram till fredag.

Herr talman! I motion 435 kräver 24 socialdemokrater att riksdagen hos regeringen omgående begär förslag om åtgärder för tidigdiagnostik av bröstcancer i alla län i första hand för kvinnor i riskgrupperna, inkluderande förslag om utbildning av personal för mammografi. Som kammaren väl känner till är huvudmotionären Maja Ohlin inte längre bland OSS. Utskottets sammanträde den 19 mars med företrädare för socialstyrelsen, cancerkommittén, Landstingsförbundet och Svenska läkaresällskapet, som redovisas i bil. 1, är mycket klarläggande och kan vara till mycket god hjälp för alla intresserade. Initiativet var utmärkt. Några värderingar från läkarhåll vill jag dock sätta ett frågetecken för. Jag återkommer till detta senare. Det är med tillfredsställelse vi noterar utskottets positiva inställning till frågan om mammografi. Utskottet säger bl.a. att mammografin f. n. är den bästa metoden att upptäcka små tumörer i bröstet. Man säger klart ifrån att kvinnor i hela landet med misstanke om bröstcancer, som anser sig löpa särskild risk eller känner oro för bröstcancer skall kunna erhålla mammografiundersökning om de så önskar. Utskottet vill dock avvakta utvärderingen av pågående projekt innan man tar slutlig ställning till frågan om regelbundet återkommande massundersökningar med mammografi. Utskottet är angeläget om att understryka att utvärderingen inte bör dröja. Detta måste man tolka snarare som uttryck för en formell behandlingsgång än för en tveksamhet till mammografimetoden. Av materialet i övrigt framgår att det knappast är fråga om tveksamhet till metodens användbarhet utan snarare gäller osäkerhet om vilka grupper som bör omfattas resp. om tidsintervallen mellan undersökningarna. Det framgår när utskottet markerar att den utvidgning av försöksverksamheten med hälsoundersökningar som Landstingsförbundet uttalar sig för bör aktivt stödjas från regering och riksdag. Det är sjukvårdshuvudmännens — dvs. landstingens — sak att avgöra i vilken omfattning och form man vill erbjuda hälsoundersökningar med mammografi, säger utskottet. Statens uppgift är att se till att det finns utbildad personal. Utskottet anser det angeläget att redan nu kraven på utbildning för en mer omfattande verksamhet med mammografi beaktas. Riksdagen beställer därmed av regeringen ett snabbt och aktivt agerande för ökad utbildning av personal för mammografi. Detta är utmärkt. Det är positivt att mammografifrågan äntligen börjat lossna från de byråkratiska förseningarna. Riksdagen ger i dag klart besked om att metoden är den bästa och om att alla — också de som känner oro för bröstcancer — som efterfrågar metoden i dag, skall kunna erhålla mammografi. Riksdagen beställer redan nu utbildning av personal för hälsoundersökningar. Tydligare än så kan kanske riksdagen inte uttala sig utan att direkt rekommendera landstingen att omgående starta hälsoundersökningar. Nu blir det, som jag ser det, kvinnors och mäns sak att ute i landstingen ställa krav på mammografi. Och jag är övertygad om att dessa krav nu kommer med stor styrka. En nyligen gjord undersökning säger nämligen att 92 Fo av alla kvinnor i Sverige står bakom kravet på mammografi. Jag är övertygad om att denna mycket kraftiga majoritet också kommer att avspegla sig hos de politiska partierna i landstingen, när nu tveksamheten till metoden som sådan är undanröjd. För det kan knappast vara kostnadsskäl som hindrar landstingen från att införa metoden. Det är sannolikt avsevärt mycket dyrare — inte minst i mänskligt lidande — att låta bli att införa mammografimetoden. Det är framför allt ett slöseri med mänskliga resurser att inte få tidig upptäckt och behandling, när metoder härför är väl kända. Förklaringen till att så många kvinnor i dag står bakom kravet på mammografi är ganska enkel. Bröstcancer är den enskilda cancerform som är vanligast i Sverige. 4 000 nya fall upptäcks varje år. 1 600 kvinnor dör i denna sjukdom varje år. Antalet bröstcancerfall är i stadigt stigande. De svarar i dag för 25 96 av alla cancerformer hos kvinnor. Såvitt man vet finns det ännu inte några metoder för att förebygga bröstcancer. Därför är det viktigt att kunna ställa en tidig diagnos. Vid den utfrågning som utskottet anordnade framgick det bl.a. att mammografin f. n. är den bästa enskilda metoden när det gäller att upptäcka små tumörer i bröstet. Mammografins förmåga att avslöja bröstcancer, inte minst i prekliniskt skede, är väldokumenterad. Avhandlingen från Malmö visar att i 10 90 av fallen förekom små tumörer och betydligt färre dottertumörer. De kvinnor som hade deltagit i hälsoundersökningen har klart bättre prognos än de kvinnor som själva funnit förändringar i brösten. En slutsats av den undersökningen är att det lönar sig att hitta och att behandla bröstcancer tidigt, något som man som lekman kan skriva under på utan vetenskapliga undersökningar. Avutfrågningen framgår också att mammografi är en rationell metod, som kan användas för massundersökning. Pågående hälsoundersökningar med metoden i Malmö och i Gävleborgs län samt inom W-E-projektet har visat att mammografi uppfyller de krav man kan ställa på en hälsoundersökningsmetod i form av hög känslighet och säkerhet. Därav framgick också att storskalig mammografi kan införas på mycket kort tid. Detta förutsätter dock såväl omprioriteringar som någon form av styrning mot fler cytologer, patologer och röntgenologer. Naturligtvis blir det nu intressant att se hur hälsovårdsminister Ahrland är beredd att följa riksdagens beställning. En del läkarutlåtanden hyser jag dock tveksamhet inför. Som väl är har utskottet inte stött dessa uttalanden. De är emellertid så remarkabla att de bör nämnas och bemötas. Å ena sidan säger man att det är oerhört viktigt att pröva tidigdiagnostik vid olika tumörformer. Mammografi är den bästa metoden för tidigdiagnostik. Å andra sidan bör man först, innan man fattar beslut om masshälsoundersökningar, veta hur många liv som räddas — om nu några liv räddas! I mina öron är detta minst sagt cyniskt och inte litet förvånande. När ställdes först över huvud taget kravet på bevis av vinst för någon form av hälsoundersökning? Gjordes det vid skärmbildsundersökningarna? Eller vid de cytologiska undersökningarna av kvinnor för upptäckt av livmoderhalscancer eller i samband med andra sjukvårdsförebyggande insatser? Det kan väl inte vara så att medelålders kvinnors behov inte har samma tyngd som andra gruppers behov? I ett annat uttalande sägs att när man inte förordar allmän mammografisereening på nuvarande stadium vill man inte bli betraktad som bakåtsträvare. Jag frågar hur man skall kunna undgå det med tanke på ett uttalande av följande art: ”Orsaken är att vi ännu inte säkert vet vad man åstadkommer med sådan screening. Det finns en risk för att biologiskt oskyldiga tumörfall överbehandlas samtidigt som man kanske vinner i överlevnad för andra patienter. Därför vill vi exakt veta nyttan med mammografiscreening.” Hur rimmar detta med läkarvetenskapens uttalanden om att det är viktigt med tidigdiagnostik vid olika tumörformer? Använder man samma kriterier när man bedömer andra cancrar, dvs. att man först skall veta den exakta nyttan med tidigdiagnostik? Avstår man från tidigdiagnostik vid alla andra cancerformer inför risken att ”biologiskt oskyldiga tumörfall” kommer att överbehandlas? Hur många fall är det egentligen som överbehandlas? Är det 196 av fallen, eller är det under 1 96? Är det 5 90 av fallen, eller är det fler? Såvitt jag förstår är sakkunskapen enig om att eftersom bröstcancer ännu inte kan förebyggas måste det viktigaste vara att kunna ställa en tidig diagnos. Jag tror mig om att med ganska stor säkerhet kunna säga att kvinnor föredrar tryggheten med en metod med mycket stor säkerhet för tidig upptäckt — ibland t.o.m. innan tumören har bildats — även om det skulle innebära att några biologiskt oskyldiga tumörfall överbehandlas, framför att inte ha denna metod. Skall alla nödvändiga behandlingar få vänta tills tumören är så pass stor att den kan kännas, dvs. då i hälften av alla fall redan metastaser har bildats? Förutsättningarna för överlevnad minskar ju därmed påtagligt. Det är med tillfredsställelse jag noterar att utskottet inte låtit sig vägledas av cyniska uttalanden om ”påvisbar exakt nytta”. De utredningar som redan är gjorda, såväl utländska som svenska, pekar på att dödligheten i brösteancer kommer att minska i en hälsoundersökt del av kvinnorna. Svensk förening för medicinsk radiologi har i skrivelse anfört följande: ”Det förefaller under alla förhållanden klart att vi här står inför möjligheten att åtminstone delvis kunna kontrollera en av våra vanligaste cancersjukdomar. Hithörande medicinska och ekonomiska problem måste därför ges hög prioritet.” Jag kan till fullo instämma i detta. Det hade naturligtvis varit bäst om utskottet direkt rekommenderat landstingen att starta hälsoundersökningar omgående. Jag vill därför fråga utskottets föredragande om utskottets ställningstagande i detta avseende hänger samman med att man anser att landstingen ansvarar för sjukoch hälsovården snarare än med tveksamhet till metoden som sådan. Vid ett positivt svar på den frågan är jag beredd att stödja utskottets förslag.

Herr talman! Bakgrunden till Bonnie Bernströms och min motion är det faktum att bröstcancer är den vanligaste formen av cancer och att antalet bröstcancerfall ökar. Årligen upptäcks ca 4 000 nya fall i vårt land, och ungefär 1 600 kvinnor dör varje år. Det här är ett förhållande som inger stor oro. Vi måste med alla medel försöka bryta denna utveckling. Eftersom man ännu inte fått fram några metoder att förebygga bröstcancer är det viktigaste att kunna ställa en tidig diagnos. Och f. n. är mammografi den bästa metoden att upptäcka små tumörer i bröstet. Bonnie Bernström och jag anser därför i vår motion att mammografiundersökningar redan nu borde kunna byggas ut till en del av de allmänna hälsoundersökningarna. Utskottet har behandlat de motioner som väckts mycket seriöst, tycker jag, och anordnat en utfrågning med företrädare för socialstyrelsen, cancerkommittén, Landstingsförbundet och Svenska läkaresällskapet. Utskottet kommer dock till samma resultat som vid tidigare behandling av motioner med önskemål om mammografi som allmän hälsoundersökning: man vill avvakta utvärderingen av de hälsoundersökningar med mammografi som pågår i Kopparbergs och Östergötlands län, innan man kan rekommendera systemet till hela riket. Och man hänvisar till att alla kvinnor som misstänker att de har bröstcancer, eller känner sig oroliga för att de har det, skall kunna få remiss till en mammografiundersökning. Det skall, enligt vad som kom fram vid hearingen, finnas möjlighet att tillgodose ett sådant behov över hela landet. En av läkarna som var med vid socialutskottets utfrågning sade bl.a. — vilket också Maj Britt Theorin talat om — att läkarna inte ville bli betraktade som bakåtsträvare, därför att de inte redan nu förordar en allmän mammografiscreening. De vill exakt veta nyttan med den, och man vet ännu inte säkert vad man åstadkommer. I utskottsbetänkandet finns också ett utdrag ur en skrift av sekreteraren i Svensk förening för medicinsk radiologi, Peter Aspelin, som har avgivits till Svenska läkaresällskapet. Där sägs det bl.a.: ”Hittills publicerade arbeten ger indikationer för att upprepade hälsoundersökningar kan minska mortabiliteten, men några entydiga bevis föreligger ej.” Ställningstagande till allmän hälsoundersökning bör inte tas förrän undersökningarna i Malmö, Kopparberg och Östergötland är slutförda. Men det är klart att vi känner oss otåliga. Det är svårt att vänta på klartecken, mot bakgrund av att så många drabbas under tiden. Trots detta är det svårt att gå emot läkarnas önskan om behovet av en utvärdering av pågående projekt. Men det är också viktigt att utvärderingen görs så snart som möjligt. Alltför många kvinnor drabbas i onödan av oro och lidande i dag. Tidig diagnos är viktig också ur en annan aspekt. En tidig diagnos kan bidra till att endast en mindre del av bröstet måste tas bort. Det är angeläget med åtgärder på bl.a. fyra följande områden: 1. Fortsatt information om bröstcancer och vikten av självundersökning och hur den utförs. Informationen måste dock ges på ett sådant sätt att kvinnor som inte hör till riskgruppen inte blir skrämda. Det är ju i flertalet fall kvinnor över 40 år som drabbas. 2. Det kan finnas skäl att utvidga försöksverksamheten med mammografi som hälsoundersökning till fler landstingskommuner. Detta har glädjande nog också sagts i en skrift från Landstingsförbundet, och utskottet understryker att det är angeläget att initiativ i den här riktningen får ett aktivt stöd från sjukvårdshuvudmännen. Här är det viktigt att politikerna ute i landstingen satsar på mammografi. 3. Det allra viktigaste nu är att öka utbildningen av röntgenläkare och röntgenassistenter som kan tyda de bilder man får vid mammografin, och det behövs också resurser dels för utbildning i provtagningsteknik, dels för en utvidgad cytologisk diagnostik. Detta tar tid att få fram. Det är nu vi måste börja planera, så att personalen finns. Detta understryker också utskottet, och det ges regeringen till känna. Bristen på röntgenläkare är redan nu ett hinder för de landsting som skulle vilja satsa på allmän hälsoundersökning. Jag kan ta exempel från mitt eget län, där man nyligen i samband med landstingsmötet har diskuterat de här frågorna. Det bör redovisas att i Norrbotten bara hälften av de 20 röntgenläkartjänster som vi skall ha där är besatta. Men för att det skall kunna genomföras en allmän hälsoundersökning måste de tjänsterna vara tillsatta. Dessutom behövs ytterligare tjänster. 4. Vi behöver också forskning för att få en förklaring på varför bröstcancerfallen ökar. Vilka samband kan finnas? Beror ökningen på kosten, på matlagningssättet eller på att vi får fler och fler kemiska ämnen i omgivningen? För att stötta de kvinnor som måste opereras för bröstcancer har det bildats en bröstcancerförening. En operation kan ju förutom oron för att man kanske inte blir frisk också innebära en psykisk påfrestning genom att man förlorar en del av sin kropp. Bröstcancerföreningen, som väl huvudsakligen finns i Stockholm ännu så länge, vill informera och bidra till en vettig och saklig debatt om bröstcancer. En av föreningens företrädare säger i tidskriften Vigör: Vi får inte skrämma upp kvinnor i onödan för sjukdomen. Det är ju trots allt så att 93 kvinnor av 100 aldrig får bröstcancer. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag anser att utskottets betänkande innebär ett fall framåt för frågan. Det här är dock en fråga av yttersta vikt för kvinnorna i vårt land, och vi måste göra allt vad vi kan för att undvika det fysiska och psykiska lidande som drabbar både den som tror att hon har bröstcancer och den som vet att hon har det.
Herr talman! Eva Winther åberopade vad jag sagt tidigare om läkarnas cyniska betraktelsesätt att vilja ha en exakt vinst på en hälsoundersökning innan de genomför den. Jag reagerade mot detta cyniska betraktelsesätt — men jag uppfattade inte riktigt att också Eva Winther gjorde det. Det överraskar mig något att Eva Winther säger att trots allt 93 av 100 kvinnor inte får bröstcancer.

Herr talman! Jag tror inte att det föreligger någon meningsskillnad mellan Maj Britt Theorin och mig när det gäller behovet av att få till stånd mammografiundersökningar. Jag tar utskottets förslag som ett fall framåt för att åstadkomma detta genom att vi nu satsar på en utbildning av röntgenläkare. Jag hoppas att det också kommer att ske i stor omfattning och att vi får läkare men också en regional fördelning av de röntgenläkare som kommer till — det behövs verkligen om vi skall kunna genomföra detta. Det är klart att vi i dag kan ta ett allmänt uttalande om att vi skall genomföra allmänna hälsokontroller med mammografi, men vi vet att det inte går att genomföra på grund av att vi inte har personal. Det är viktigt att vi nu driver den här frågan vidare och att det satsas på utbildning. Så fort vi får klartecken från de utvärderingar som skall göras är det viktigt att vi får till stånd en allmän hälsoundersökning, om det visar sig att det är det enda riktiga sättet.
Herr talman! Visst behövs det utbildad personal. Det är faktiskt vad vi fört fram i de socialdemokratiska motionerna flera år i rad. Vi har också velat att man skulle förbereda en allmän hälsoundersökning genom att omgående starta utbildningen. Vi är överens i så måtto att utskottet därvidlag svarar upp mot de krav som finns i den socialdemokratiska motionen. Det är inte möjligt att genomföra en hälsoundersökning, om man inte har personal. Men det framgår också väldigt klart av utskottets skrivning, såvitt jag kan förstå, att man förbereder en sådan allmän hälsoundersökning genom att beställa personal. Det finns naturligtvis också andra vägar som man måste pröva sig fram på, som också framgår av vad som sades av någon av deltagarna i det seminarium som utskottet hade. Det markeras klart att det är genomförbart att inom ett eller två år åstadkomma en allmän hälsoundersökning med mammografi. Men det förutsätter dels omprioriteringar, dels utbildning av personal. Det går naturligtvis också att göra omprioriteringar bland befintliga röntgenologer just för mammografimetoden, om man vill det. Det är här som tegeringen kommer att sättas på prov.

Herr talman! Jag tycker att det är positivt att utskottet också tar upp Landstingsförbundets uttalande om att det kan vara lämpligt att flera landsting börjar pröva de här allmänna hälsoundersökningarna. Sedan håller jag också med om att det naturligtvis gäller att göra en omfördelning av de resurser man har tillgängliga. Häromdagen kom det fram en uppgift om att man tar alldeles för många sänkor, helt i onödan. Där skulle man kanske kunna spara en del pengar och satsa på en utbyggnad av en allmän mammografiundersökning.

Herr talman! Jag skulle först vilja säga till Eva Winther att jag verkligen hoppas att man den här gången kan lita på utskottet och på den borgerliga regering som nu sitter. Så sent som i november svarade dåvarande hälsovårdsministern på en fråga som gällde just utbildning av röntgenläkare för mammografi. Nu har utskottet klart uttalat att man skall inrikta sig på att utbilda så många att det skall täcka behovet för en allmän hälsokontroll. Som Maj Britt Theorin sade minskar antalet röntgenbehandlingar på vissa andra områden inom sjukvården. Enligt Läkarförbundet är risken nu stor att man snart får ett överskott av läkare. Det är ett akut problem för dem, som borde underlätta både styrningen av utbildningen och tillsättandet av de läkartjänster som inte är besatta. Det är nämligen helt klart att det hänger på utbildningen, om man skall kunna genomföra en allmän hälsokontroll. Herr talman! Detta är inte första gången som frågan om mammografi som undersökningsmetod för tidig upptäckt av bröstcancer står på riksdagens föredragningslista. Men det är faktiskt första gången som utskottet klart uttalat att mammografi f. n. är den bästa enskilda metoden att upptäcka små tumörer i brösten. Utskottet konstaterar att utvecklingen av kliniska behandlingsmetoder — i form av kirurgiska ingrepp, strålbehandling och medikamentell behandling — hittills inte lett till resultat som innebär att man i större utsträckning än tidigare definitivt kan bota bröstcancer. Hittills finns inte heller någon klar vetskap om orsaken till uppkomsten av bröstcancer. Däremot vet man vilka grupper av kvinnor som löper större risk än andra att drabbas. Detta borde underlätta beslut om allmän hälsokontroll av just dessa riskgrupper, detta inte minst då man tvingas konstatera att antalet cancerfalli denna form är i stigande. Det gäller även i vårt land. Bröstcancern utgör i dag ca 25 90 av samtliga cancerfall hos kvinnor. Det är svårt att komma ifrån den krassa verklighet som bröstcancerns utbredning resulterar i. Sedan 1960 har antalet bröstcancerfall ökat med 50 90. Även om cancerfallen blir fler med stigande ålder, finns en puckel vid 40-45 år, och ökningen är störst i de yngre åldrarna. Enbart i vårt land rör det sig årligen om 4 000 kvinnor som drabbas av utvecklad bröstcancer. Även om dödligheten i någon mån stagnerat, ligger den fortfarande på 38 96, vilket är en mycket hög siffra — det betyder ca 1 600 dödsfall per år. Bröstcancern är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor mellan 35 och 54 år — det är alltså relativt unga kvinnor som dör. Mot bakgrund av den verklighet jag beskrivit och som också är dokumenterad blir man minst sagt beklämd över vad som finns angett i socialstyrelsens underlag till vårdprogram för brösttumörer: ”Hälsokontroller och allmänna screening-undersökningar för upptäckt av brösttumörer och därmed tidig upptäckt av bröstcancer är ett aktuellt problem. För att sådana undersökningar skall anses berättigade krävs att dödlighet i bröstcancer sänks så mycket att kostnader förknippade med hälsoundersökningar blir sjukvårdspolitiskt acceptabla. Under de närmaste åren är det mest angeläget att inrikta sjukvården på ett effektivt omhändertagande av kvinnor med symtom och andra tillhörande riskgrupper.” Detta är, precis som Maj Britt Theorin har sagt, ett cyniskt sätt att uttala sig. Det är en cynisk beräkningsmetod, att det först måste bevisas att det är ekonomiskt lönsamt, innan ansvariga för sjukvårdsfrågor är beredda att ställa upp för en allmän hälsokontroll — en hälsokontroll som bevisligen leder till en tidigare upptäckt av sjukdomen. Jag vill ställa samma fråga som Maj Britt Theorin: Vid vilken annan form av sjukdom ställer vi samma krav på garanti om minskad dödlighet? Denna eventuellt minskade dödlighet måste vara oerhört svår att relatera till en viss orsak.

Måste det inte till undersökningar i ökad omfattning och under en längre tidsperiod för att säkerställa en ökad överlevnad? Ger oss en utvärdering av det s.k. W-E-projektet en sådan garanti? Före 1983, då utvärderingen beräknas vara klar, har ytterligare ca 5 000 kvinnor dött i bröstcancer i vårt land. Kunde några av dessa räddas genom att utnyttja de undersökningsmetoder som alla är överens om är effektiva? Detta är frågor som måste ställas. När det gäller kvinnornas egna initiativ för att få tillgång till undersökning med mammografi, noterar vi ett ökat stöd i utskottets nuvarande skrivning.

Enbart motivet misstanke om bröstcancer innebar att det ofta redan var för sent med mammografi, då en självupptäckt brösttumör redan satt dottertumörer och då det är dottertumörerna som är det allvarligaste problemet i samband med bröstcancer. Om denna rätt till undersökning med mammografi blir möjlig, bör man i många fall kunna förebygga risken att inte få en tumör diagnostiserad. Det kan nu vara fallet även vid läkarbesök på grund av misstänkta symtom. Men förutsättningen är då att det finns tillgång till undersökningscentraler med mammografi i varje landsting, något som vpk har föreslagit sedan flera år tillbaka. Nu säger utskottet med hänvisning till ett sammanträde med bl.a. representanter för Landstingsförbundet att möjligheten att tillgodose sådana önskemål också föreligger i stort sett över hela landet. Detta är inte en riktig beskrivning. Tillgången till mammografiapparater och undersökningsmöjligheterna är inte fördelade på ett sätt som tillgodoser detta krav. Av de ca 60 mammografer som finns på svenska sjukhus finns fem norr om Gävle. Det är helt otillfredsställande. Vilka resavstånd måste man då ha för att kunna få en undersökning! Dessutom finns en tredjedel av mammografiapparaterna hos privatläkare, vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Det har också framgått att just när det gäller den norra delen av Sverige är tillgången på utbildade röntgenläkare mindre än på andra håll i landet. Då finns ju inte den möjlighet som utskottet förespeglar. Vid en konferens som hölls i detta hus den 31 mars i år uttalades målsättningen om särskilda cancerkliniker i alla landsting. Där uttalades också att det fanns ett positivt intresse från landstingshåll och att försöksverksamheten med mammografi borde utvidgas, men att landstingen väntar på socialstyrelsens ställningstagande.

Ett svar på denna fråga är avgörande för om jag skall yrka bifall till vår föreliggande motion.

Herr talman! Det är naturligt att människorna tar mycket allvarligt på cancersjukdomarnas stora utbredning. Det moderna samhället med dess mängder av kemiska preparat, besprutningar och föroreningar gör att vi lever farligt. Kvinnorna utgör en särskilt stor riskgrupp. Bröstcancer är den enskilda cancerform som är vanligast i vårt land och i Västeuropa. Bröstcancer svarar, som Maj Britt Theorin påpekade, för omkring 25 96 av alla cancerfall hos kvinnor. Det är därför ytterst angeläget att sjukdomen kan behandlas på ett mycket tidigt stadium. Hittills har det emellertid inte givits några vetenskapliga belägg för att en tidigare diagnos alltid leder till påtägliga förbättringar på längre sikt. Bland de metoder som man i dag hyser de största förhoppningarna om finns röntgenundersökning av brösten, s.k. mammografi. Genom denna undersökningsmetod kan även mycket små tumörer i bröstkörtlarna upptäckas. Det är självklart att en sådan metod inger förhoppningar. Riksdagen har under de senaste åren haft motioner som syftat till att mammografin skall ges erkännande och att metoden skall användas vid hälsoundersökningar i landet. Utskottet har vid flera tillfällen skrivit positivt i frågan, om än inte riktigt så klart som vi har gjort nu. Sjukvårdshuvudmännen i landet har också ställt sig välvilliga, och de flesta landstingen har i dag tillgång till mammografiapparater. Det som återstår innan man kan göra mammografin till varje kvinnas egendom är den utvärdering av pågående försök i Kopparbergs och Östergötlands län som blir nödvändig. Socialstyrelsen är engagerad i denna försöksverksamhet, som pågått sedan 1976 i Kopparbergs län och sedan 1977 i Östergötlands län. Kvinnor som är 40 år och äldre — tillsammans omkring 200 000 — skall erbjudas mammografiundersökningar i två etapper med två tre års mellanrum. Hittills har ungefär hälften av undersökningarna genomförts. Genom detta projekt skall man söka få kunskap om mammografins betydelse för överlevnad och dödlighet. Utvärderingen av denna undersökning beräknas vara färdig 1983. Utskottet har haft att ta ställning till fyra motioner i ämnet. Dramatiken kring bröstcancern åskådliggörs genom att, som Maj Britt Theorin påpe kade, huvudmotionären bakom en av motionerna tragiskt nog under året har avlidit — offer för just bröstcancer. Med detta för ögonen och med tanke på de många många tusen kvinnor som ängslas för att få bröstcancer har utskottet ägnat bröstcancerfrågan mycket stor uppmärksamhet. I den största hearingen i utskottets historia har vi låtit landets främsta expertis komma till tals. Där var socialstyrelsen, cancerkommittén, Landstingsförbundet och Svenska läkaresällskapet representerade. I ett kort sammandrag i betänkandet har utskottet redovisat vad som framkom under hearingen. Jag skallinte upprepa vad som sägs. Jag nöjer mig med att redovisa ett par synpunkter och hänvisar i övrigt till betänkandet. Vid hearingen framkom det att mammografi f. n. är den bästa enskilda metoden att upptäcka små tumörer i bröstet. Mammografins förmåga att avslöja bröstcancer, inte minst i prekliniskt skede, är väldokumenterad. Det är också en rationell metod, som kan användas för massundersökning. Pågående hälsoundersökningar med mammografi i Malmö och i Gävleborgs län samt inom W-E-projektet har visat att mammografi uppfyller de krav i fråga om hög känslighet och säkerhet som kan ställas på en hälsoundersökningsmetod. God säkerhet om att en påträffad tumör är en cancertumör erhålls emellertid först genom kompletterande kliniska undersökningar med andra metoder. Om stråldoserna sades ungefär följande. Dosen röntgenstrålning vid mammografi måste, även om den är liten, beaktas utifrån den vetenskapliga ståndpunkten att röntgenstrålning alltid är skadlig. Stråldosen vid mammografi kan inte jämföras med den naturliga bakgrundsstrålningen, eftersom vid mammografi strålningen träffar endast en viss punkt och den allmänna strålningen fördelas jämnt över hela kroppen. Några negativa effekter av så små doser strålning som det är fråga om vid mammografi har dock hittills inte kunnat påvisas.

Så långt sammanfattningen av hearingen. Utskottet har således tagit ytterst seriöst på frågan. Och dess utlåtande över motionerna är, som var och en kan utläsa av betänkandet, positivt. Utskottet förordar således att kvinnor som vänder sig till sjukvården med misstanke om bröstcancer skall kunna erhålla mammografiundersökningar om de så önskar. Man kan påräkna att sådan undersökning kan ske över praktiskt taget hela landet. Utskottet vill att utvärderingen av W-E-projektet sker innan man tar ställning till återkommande massundersökningar. Utskottet framhåller också att kvinnorna själva kan bidra till en tidig Utskottet klargör att statens ansvar omfattar utbildningen av röntgenläkare, röntgenassistenter och andra personalgrupper, som fordras för en mer omfattande mammografiundersökning i framtiden. Ansvaret i övrigt — det som rör landstingens verksamhet — kan riksdagen inte ta ställning till. Men är landstingen kloka — och det är de enligt mitt förmenande — kan de inte undgå att ta hänsyn till vad utskottet skrivit och riksdagen tydligen kommer att anta. Det är ytterst angeläget att initiativ från sjukvårdshuvudmannahåll till sådana undersökningar som vi talat om får aktivt stöd. Detta kan också tjäna som ett direkt svar på Maj Britt Theorins fråga: Det är landstingen som är huvudmän för sjukvården i landet, och det är därför vi inte har kunnat göra mer än vad vi har gjort i det här fallet. Ruth Kärnek, som var Landstingsförbundets representant vid hearingen, framhöll också att det finns ett positivt intresse från alla landstings sida. Jag tror att det vittnesbördet också tjänar det syfte som Maj Britt Theorin vill nå med sin fråga. Herr talman! Låt mig sammanfatta: Utskottet är enigt om att allt som kan göras för att i tid upptäcka cancersjukdomar skall bli gjort, att mammografin är den bästa metoden att i tid upptäcka bröstcancer, men att man måste invänta den utvärdering som pågår innan allmänna undersökningar införs. Utskottet är också enigt om att varje kvinna som så önskar skall kunna få mammografiundersökning, att staten skall förbereda sig beträffande utbildningen av den personal som behövs för större undersökningar och att landstingen som ansvariga för sjukvården bör ställa erforderliga resurser till förfogande för ändamålet. Jag är, herr talman, glad över den anslutning som utskottets betänkande fått från olika håll, och jag ber att med detta få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tackar utskottets ordförande för svaret på min fråga. Det leder till att även jag med glädje kan yrka bifall till utskottets hemställan. Det är viktigt att det klargörs här att det är sjukvårdshuvudmännen som bär ansvaret, att det är landstingen som ställer resurserna till förfogande, och i den mån ansvaret ligger på regering och riksdag är det huvudsakligen för att se till att utbildad personal finns till landstingens förfogande. Utskottets ordförande har nu klargjort att begäran till regeringen om personalutbildning är framförd genom socialutskottets betänkande. Också jag noterar med tillfredsställelse att Landstingsförbundets företrädare Ruth Kärnek har uttalat sig mycket positivt för hälsoundersökningar och att man bara har väntat på ett klarläggande från riksdagen. Det klarläggandet bör man ha fått med detta betänkande, och vi bör alltså kunna räkna med att masshälsoundersökningar med mammografi inom en mycket snar framtid kan införas i alla våra landsting.
Herr talman! Utan att upprepa vad Maj Britt Theorin här har sagt kan jag uttala detsamma. Jag är nöjd med det svar jag har fått — det betyder att det är i landstingen man får sätta in krafterna och driva på. Det är bra att det nu från statligt håll har sagts att man skall se till att få fram tillräckligt med utbildad personal — det är naturligtvis vad som behövs. Men jag reagerar när Göran Karlsson säger att det inte finns någon vetenskap som bevisar att man får bättre behandlingsresultat genom mammografiundersökningar. I regel är det ju så vid alla sjukdomar att en tidig upptäckt ger bättre behandlingsresultat. Det vore märkligt, tycker jag, om just bröstcancer vore ett undantag från den regeln. Jag tror inte att det är på det viset. Det har faktiskt i USA gjorts utvärderingar som visar en minskad dödlighet vid mammografiundersökningar. Det sägs visserligen att det finns vissa brister i det redovisningssystem man där använder, men redovisningen gäller 240 kvinnor som regelbundet genomgått hälsoundersökningar med mammografi. Det beräknas att en landstäckande hälsokontrolli USA årligen skulle rädda 12 000 kvinnoliv. Överför man de siffrorna till svenska förhållanden innebär det att årligen 500 kvinnor skulle räddas till livet genom tidig diagnos och därmed operation vid botbar tidpunkt. Vetenskapligt är det odiskutabelt att det absoluta antalet kvinnor med ny bröstcancer i Sverige ökar från år till år. Ingen vet varför. En kvarts miljon kvinnor i världen dör varje år i bröstcancer.
Herr talman! Det enda jag har sagt är att tidig diagnostik inte alltid leder till ett positivt resultat.
Herr talman! Då tvingas jag lägga mig i debatten. Man kanske inte kan ge någon hundraprocentig garanti för att tidig diagnostik alltid leder till en förbättring — det tror jag inte heller utvärderingen av nu pågående försöksverksamhet kommer att kunna visa. Det tar mellan 15 och 20 år för en cancer att utvecklas, och det är kanske inte möjligt att bevisa att det är just genom mammografi som man hindrat att cancer lett till döden. Jag tror att det är litet farligt att använda kriteriet att hälsoundersökningar alltid skall leda till påvisbara förbättringar. Vi har aldrig ställt det kravet vid några andra hälsoundersökningar — inte när det gällt skärmbildsundersökningar, inte när det gällt cytologiska undersökningar och inte heller när det gällt någon manlig sjukdom. Varför skall man ställa det kravet när det är medelålders kvinnor som drabbas? Det kan jag inte förstå.
Herr talman! Jag kan inte heller godta att man skall ha ett sådant garantikrav— det är helt omöjligt. Då är det lika bra att vi lägger av direkt och inte ställer några krav alls. Så långt kan vi aldrig komma att vi får en sådan garanti.
Herr talman! Låt nu inte den detaljen i mitt anförande — för det var bara en ytterst liten detalj — bli avgörande! Jag har inte sagt att mammografiundersökningar inte är värdefulla. Jag har tvärtom sagt att vi skall utvärdera försöksverksamheten och sedan försöka använda mammografiundersökningar så mycket som möjligt. Den detaljen får inte skymma det positiva i utskottets skrivning.

Herr talman! Det är egentligen en otacksam uppgift att föra utskottets talan för ett enigt betänkande efter en rad talare som också i princip är eniga med utskottet. Jag skall försöka undvika att för mycket upprepa vad tidigare talare har sagt. Som utskottets ordförande redan har talat om har socialutskottet under våren 1981 lagt ned ett utomordentligt omfattande och seriöst arbete för att åstadkomma en fullgod översikt över det aktuella läget i vad gäller vetenskap, erfarenhet, resurser och planering beträffande mammografi. Resultatet har blivit det föreliggande betänkandet nr 36, som enligt min uppfattning är föredömligt.

Betänkandet utmynnar också i ett tillkännagivande: Vad utskottet med anledning av motionerna anfört om undersökningar om mammografi m.m. bör riksdagen ge regeringen till känna. Utöver det sedvanliga referatet av motionernas innehåll, tidigare utskottsbeslut och berörda myndigheters yttranden innehåller betänkandet också ett relativt utförligt utdrag ur socialstyrelsens nya vårdprogram för tumör i bröstet, här den del som behandlar diagnostik. Det innehåller en redogörelse för det aktuella läget i de kontrollerade försök med masshälsoundersökningar som pågår under namn av WE-projektet. Utvärderingen av dessa hälsoundersökningar emotses med det största intresse av hela världen, och dess resultat kommer att få betydelse inte bara för svenska kvinnor utan för miljoner kvinnor världen över. Sverige är faktiskt just nu världsbäst i vad gäller mammografi och forskning kring denna utmärkta diagnostiska metods eventuella användbarhet för just masshälsoundersökningar. Dels ligger vår sjukvårdstekniska nivå högt, dels har vi en unik kontroll över vår befolkning, dels ställer erfarenhetsmässigt en ovanligt stor del av befolkningen i vårt land upp på undersökningar av denna typ. Vi kan alltså ha mycket stora krav och förhoppningar på den utvärdering som fortlöpande sker av dessa projekt. Betänkandet innehåller också referat från det sammanträde som utskottet höll i mars i år med utfrågning av representanter för socialstyrelsen och cancerkommittén och av ledande svenska experter på behandling av bröstcancer och pionjärer i vad gäller mammografi. Sammanfattningen av den information som utskottet fick vid denna flera timmar långa konferens med vårt lands mest sakkunniga personer i denna fråga och som finns med början på s. 13i betänkandet fyller enligt min uppfattning högt ställda krav på ett korrekt och väl avvägt referat i lättillgänglig form av en dagsaktuell vetenskaplig ståndpunkt. Betänkandet innehåller också referat av helt färska rapporter i frågan från cancerkommittén, Landstingsförbundet samt svenska föreningarna för kirurgi, klinisk cytologi och medicinsk radiologi — de i bröstcancers uppspårande och behandling engagerade specialisterna. Jag vill säga detta endast för att understryka att betänkandet är väl värt att studeras ingående av den som allvarligt vill engagera sig i debatt och beslut om mammografi. Låt mig sedan också understryka några väsentliga fakta och slutsatser. Antalet mammografiapparater i landet är tillräckligt. 64 är kända av socialstyrelsen, och det framkom mera informellt vid vår utfrågning att det verkliga antalet är betydligt större. Decentraliseringen av verksamheten bör inte drivas längre. Den har enligt vissa mycket framstående experter drivits för långt. Det är nämligen bättre med ett väl avvägt antal undersökningscentraler, så att rimliga reseavstånd kan kombineras med ett tillräckligt stort antal fall på varje plats, för att de med mammografi arbetande röntgenologerna skall få tillräcklig kontakt med den uppenbarligen mycket speciella och knepiga diagnostik som mammografin är. Vidare är antalet röntgenologer i landet för litet. Det är svårt att få sökande till de utbildningsblock som finns. Som Karin Nordlander redan har sagt, tog förutvarande hälsovårdsministern Elisabet Holm i en riksdagsdebatt i november 1980 upp det här problemet och gick in på de överväganden som sker inom sjukvårdsdelegationen, som efter samråd med Landstingsförbundet, Läkarförbundet och socialstyrelsen fördelar utbildningsblocken och försöker ta itu med problemet med rekryteringen. Bristen på röntgenologer är tyvärr kännbar även på andra viktiga områden, t.ex. avancerad kärlkirurgisk diagnostik och datortomografi. Men det är riktigt som Maj Britt Theorin säger att man kanske kan omfördela resurser från andra områden, t.ex. minska rutinmässiga skärmbildskontroller. Utskottet har uttalat att här finns möjligheter för statliga insatser. Det bör undersökas hur utbildningen kan stimuleras och rekryteringen till röntgeno login ökas. Även här kan landstingen medverka, t.ex. genom att ge de fåtaliga verkliga experter på mammografi som finns i landet möjligheter att ägna sig åt undervisning, få tjänstledighet för att skriva läroböcker osv. Utbildningen av röntgenassistenter i mammografiteknik ligger också inom landstingens möjligheter och ansvarsområde. Det är enligt Landstingsförbundet fullt möjligt redan i dag för de kvinnor som själva söker sjukvården på grund av misstanke eller ängslan för förändringar i brösten att snabbt bli undersökta, där så är motiverat även med mammografi. Det förefaller ibland som om en del debattörer, inte minst i massmedia, har svårt att skilja på mammografi och dess värde som undersökningsmetod inom ramen för klinisk sjukvård å ena sidan och värdet av masshälsoundersökningar med mammografi å den andra. Det är dock viktigt att i viss mån göra den distinktionen. Mammografins värde som undersökningsmetod är i dag oomtvistad och dess ställning som en av hörnpelarna i den s.k. trippeldiagnostiken — palpation, mammografi och cytologisk diagnostik — ifrågasätts inte längre. Resurserna på detta område börjar också bli tämligen tillfredsställande. En basorganisation med bröstmottagningar för omhändertagande av misstänkta fall måste oundgängligen byggas upp och fungera, innan det är meningsfullt att gå ut med massundersökningar i stor skala. Här tycks man emellertid vara på god väg i praktiskt taget alla landsting. Det vore ju föga värde i att samla upp hundratals oklara eller misstänkta fall i en hälsokontroll, om dessa sedan inte kompetent kunde tas om hand och antingen frikännas eller utredas vidare för behandling. Värdet i en sådan utbyggd basorganisation är ej heller ifrågasatt. Utskottet understryker också vikten av att man under väntan på resultaten av pilotprojekten beträffande hälsokontroll ser till att utbildad personal finns till hands den dag det — om så blir fallet — visar sig riktigt att gå vidare med hälsoundersökning i stor skala över hela landet. Är det då inte redan bevisat att även masshälsoundersökningen fyller en väsentlig funktion? Den amerikanska s.k. HIP-studien, som Karin Nordlander berörde, är den bästa som hittills har gjorts. Den har dock den svagheten att den har ett i detta avseende felaktigt kontrollmaterial. Den jämför ett antal fall med bröstcancer upptäckta i hälsokontroll med ett lika stort antal bröstcancerfall upptäckta på vanligt vis, alltså efter egen diagnos eller misstanke och spontan hänvändelse till sjukvården. Det är inte oväntat att i mammografigruppen finns ett större antal tidiga fall och att prognosen för denna grupp blir bättre. Därmed har man också invändningsfritt bevisat att tidigt upptäckta fall i genomsnitt har bättre prognos än senare upptäckta. Men den rätta kontrollgruppen, om man vill avgöra värdet av masshälsoundersökningar, har vi i de svenska studierna. Den är en annan. Man jämför här en mycket stor grupp kvinnor som erbjuds hälsokontroll med mammografi med en mycket stor grupp kvinnor som undersökts på vanligt sätt, alltså efter att ha vänt sig till sjukvården — då givetvis ibland också med mammografi. Och man jämför hela dessa befolkningsgrupper med varandra, alltså inte bara den lilla del som verkligen har cancer eller får en diagnos. Varför är det då så mycket riktigare och viktigare att gå till väga på detta sätt? Man kan göra en mycket drastisk och tillspetsad beskrivning av problemet så här: Om vi i dag hittar 4 000 bröstcancerfall och 1 600 dör varje år, kanske vi med hälsokontroll hittar dubbelt så många. De hittills gjorda försöken tyder på det. Man kan alltså anta att en hälsokontroll av hela befolkningen skulle avslöja 8 000 fall. Men vad vi inte vet, det är om ändå 1600 varje år fortfarande skulle dö i sin cancer. Då är visserligen procenten av cancerfallen som dör mindre, men antalet kvinnor är fortfarande lika stort. Och vad har vi då vunnit? Troligen kommer det inte att bli så, men jag vill påpeka att när det gäller livmoderhalscancer har det trots den gynekologiska hälsokontrollen blivit så. Det vi måste bevisa är inte att tidig diagnos genomsnittligt ger bättre prognos, för det vet vi. Det vi måste bevisa är att masshälsoundersökningar är bättre än t.ex. enbart en fullgod utbyggnad av bröstcancercentraler över hela landet. Troligen är det så, men det är viktigt att veta på vilket sätt detta skall ske. Problemet kan också exemplifieras på ett annat sätt, som man gör på s.

Det är grupp 3 — dvs. de tumörer som upptäckts genom hälsoundersökningen, som annars sannolikt inte skulle ha upptäckts i tid och som därigenom är botbara — som är den verkligt viktiga gruppen. Hur stor den gruppen är i förhållande till de andra och hur stor den är över huvud taget kan maninte få reda på genom de studier avt.ex. den amerikanska HIP-studiens typ som har gjorts. Men vi får så småningom veta det genom de svenska undersökningarna med den uppläggning de har. Den första gruppen, de förstadier eller mycket tidiga tumörer som aldrig skulle ha utvecklats till utbildad cancer, är också intressant; det är den grupp som riskerar överbehandling, som alltså riskerar att förlora ett bröst i onödan. Hur stor den är vet vi av samma skäl inte heller, och det är av andra orsaker mycket svårt att någonsin få veta hur stor den är. Man kan nämligen knappast underlåta behandling av upptäckta förändringar, som Maj Britt Theorin redan sagt, och man gör det inte heller. Parallellt med hälsokontrollsstudierna pågår viktiga försök med användande av mindre stympande operationer. Det är enligt min uppfattning därför lika viktiga studier. Kan vi bota de här tidigt upptäckta fallen med mindre operationer? Kan vi undvika att utsätta kvinnor för att förlora bröst i onödan? I sjukdomens karaktär ingår en lömsk förmåga att med spridda dotter svulster komma tillbaka efter kanske fem tio år. Tyvärr ingår alltså i själva sakens natur att inga aldrig så generöst utdelade miljoner kan påskynda utvärderingen mer än vad naturen och sjukdomens förlopp medger. Det måste ta fem år att utröna om en viss metod ger resultat, dvs. hur många av de behandlade som är friska då. Utskottet har dock uttalat att den fastställda tiden för undersökningarna inte får förlängas. Fortlöpande rapporter måste också komma hela tiden. Delresultat kan ge svar på några av de frågor som vi måste ställa. Det står naturligtvis också, som utskottets ordförande redan har sagt, alla landsting fritt att påbörja egna hälsokontrollprojekt när de vill. Kopplingen i den socialdemokratiska motionen till den gynekologiska hälsokontrollen är intressant. En sådan koppling gjorde också flera experter under socialutskottets utfrågning. Motionärerna pekar på möjligheten att slussa över resurser till mammografi från de, som man säger, ”onödiga operationer” som utförs som resultat av den cytologiska hälsokontrollen. Jag vill understryka att forskarna ber oss att inte göra samma misstag beträffande mammografin som gjordes över hela världen på 1960-talet, då man utan utvärderade förstudier i stor skala satte i gång med gynekologiska hälsokontroller. I så fall kommer vi om kanske 15 år att konstatera att resurserna använts till ”onödiga operationer”. Det må för all del vara hänt att resurserna har använts. Men värre är att kvinnor kan ha opererats i onödan. Den gynekologiska hälsokontrollen har ännu inte givit vad man hoppades. Om man från början hade lagt upp den i form av omsorgsfulla pilotprojekt — sådana som nu görs beträffande mammografin — så skulle man måhända i dag ha varit bättre rustad att kunna lägga upp den på ett meningsfullt sätt. Detta utgör väl till viss del ett svar på Maj Britt Theorins undran inför de uttalanden som en del av våra — jag måste understryka det — alls icke cyniska utan allra mest engagerade experter på bröstcancer har fällt. Jag tror vi har anledning att vara stolta över de insatser som vi gör på detta område. De har uppmärksammats över hela världen. Beslutsfattare, sjukvårdspersonal och enskilda svenska kvinnor har också anledning att vara tillfredsställda med det enhälliga beslut som riksdagens socialutskott efter mycket noggrant övervägande har fattat — ett beslut som enhälligt bör konfirmeras av riksdagen. Jag yrkar, herr talman, bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 36.
Herr talman! Det var intressant att lyssna till Anita Bråkenhielm, som otvetydigt har ganska goda kunskaper i dessa frågor. Trots allt reser hennes inlägg en del frågetecken. Låt mig börja med det sista. Som väl är har inte utskottet ställt sig bakom de utlåtanden från läkare som jag betecknade som cyniska. De kan inte betecknas på något annat sätt sedan man läst dem rätt upp och ned. Deras innehåll får läkarna själva stå för. Jag betraktar det snarare som ett underligt, ekonomiskt och sjukvårdspolitiskt resonemang — ett läkarvetenskapligt resonemang — när man talar om den exakta bevisbördan i fråga om värdet av en sådan hälsoundersökning. Jag delar alltså inte uppfattningen att man måste kunna bevisa att masshälsoundersökningar är bättre än enbart kliniska undersökningar. Det faller tillbaka på att vi vet att de vid kliniska undersökningar presenterade eller upptäckta fallen har varit på gång under ganska lång tid. Vi vet att metastaser redan är bildade i hälften av de fall då en kvinna själv upptäcker en tumör. Hennes möjlighet till tillfrisknande har minskat i stor utsträckning. Vi vet också att den enda säkra metoden är tidig diagnostik, dvs. att upptäcka cancern innan den är en utbildad cancer, i sitt förstadium eller när tumörerna är mycket små. En sådan diagnostik ger väsentligt större överlevnadsmöjligheter. Det visar bl.a. Malmöundersökningen liksom vissa internationella undersökningar. Vi måste komma ihåg, säger Anita Bråkenhielm, att det är skillnad på massundersökningar och kliniska undersökningar med mammografi. Jag vill idet sammanhanget ta upp en fråga som jag inte berört här, men som vi pekat på i motionen. Jag tycker att det är litet orättvist att det bara är de kvinnor som är aktiva nog eller tillräckligt orädda som vågar söka sig till läkare för att få sin hälsa bevisad eller få hjälp med att konstatera en eventuell cancer och som således får denna undersökning. Det är oftast välutbildade, säkra kvinnor. De många kvinnor som har det största behovet av att få en undersökning gjord kommer aldrig med i de sammanhangen. Jag har haft dessa kritiska invändningar tidigare, och jag vill gärna framföra dem också här. Dessa kvinnors enda möjlighet att få trygghet i vetskapen att cancer inte är på väg eller i att den upptäcks i så god tid som möjligt är just en masshälsoundersökning. Anita Bråkenhielm och jag är överens om en sak, som är väldigt viktigt: Det finns ingen som helst tveksamhet till mammografimetoden som en tidigdiagnostikmetod. Mammografimetoden är här den bästa, och det är också utsagt i utskottets betänkande. Det är viktigt att komma ihåg att mammografin är den bästa metoden för att upptäcka cancer tidigt. Mammografiundersökningen är en rättighet som alla kvinnor i det här landet, icke bara de som har initiativkraften och förmågan att efterfråga den, bör kunna kräva av samhället och komma i åtnjutande av.
Herr talman! Också jag vill understryka att det inte är tillräckligt med undersökningar av misstänkta fall. Vid upptäckt av cancer i de fallen kan det ofta vara för sent. Jag deltog för något år sedan i en studiedag vid Danderyds sjukhus som handlade om självundersökning av brösten. Där fick vi se en film som bl.a. visade bröstcancerfall, och det var ganska skrämmande bilder. Självfallet var jag förvånad över att kvinnor kunde vänta så länge innan de sökte läkare, när de såg ut som de gjorde. För mig var det väldigt svårt att förstå att de inte sökt läkare tidigare, men å andra sidan känner vi ju till att just oron för cancer gör att man drar sig för att gå till läkare i det allra längsta. Konsekvenserna blir då därefter. Jag tror att man måste utöka massundersökningarna för att man skall kunna få erfarenhet av hur snabbt cancer tillväxer. Vi vet dock att det är det mindre antalet cancertyper som är snabbväxande. Det gäller att komma fram till hur långa intervaller man skall ha för de här undersökningarna, och i det avseendet har vi ju erfarenhet av de resultat som uppnåtts genom hälsoundersökningar när det gäller underlivscancer. I dag opererar man inte de s.k. atypiska tumörerna, utan i de fallen följer man upp med tätare kontroller för att se hur hög tillväxthastigheten är, och på det sättet kan man begränsa antalet operationer. Den vägen kan man inte gå när det gäller brösteancerfallen, om man inte har någon erfarenhet. Maj Britt Theorin talade om negativa läkare, men jag vill säga att det också finns många läkare som är positiva. Inte minst när det gäller insikten om minskad dödlighet i samband med bröstcancer har det gjorts positiva uttalanden om att tidigupptäckt är en avgörande faktor. Bl.a. har överläkaren vid Falu lasarett Laslo Tabarr — en röntgenläkare som är erkänd över hela världen som en framstående specialist just inom mammografin — sagt att tiden är den stora fienden när det gäller att framgångsrikt behandla bröstcancer. Vi kan inte ställa en tidig och riktig diagnos när det gäller bröstcancer, om vi inte har mammografi. Laslo Tabarr säger också att det inte är något tvivel om att många kvinnors liv har räddats genom att cancern upptäckts i tid. — Vi vet ju att man också i Falun har haft en sådan allmän hälsokontroll som vi nu diskuterar.
Herr talman! Karin Nordlander gjorde sig väl avslutningsvis litet grand skyldig just till den sammanblandning som jag varnade för, nämligen att ge intryck av att mammografi inte ingår i den kliniska undersökningen. Jag sade ju att mammografins ställning som ett oumbärligt element i undersökningen tillsammans med palpation och cytologisk diagnostik är väl etablerad. Givetvis skall mammografin användas — den skall användas i mycket större utsträckning än i dag, först och främst för att bygga ut en mycket välfungerande basorganisation. I samband därmed bör vi kanske också försöka stimulera till ökad egen uppmärksamhet, självundersökning osv., något som icke står i motsatsförhållande till mammografi — tvärtom. Troligen kommer det att visa sig att masshälsoundersökningarna har ett värde, men det har ju i dag visat sig att vi kom snett när det gällde den gynekologiska hälsokontrollen. Om vi när det gäller mammografin lyckas bygga upp organisationen för masshälsoundersökningar på ett omsorgsfullt sätt, kommer vi dock kanske att lyckas undvika en sådan utveckling. Jag vill vidare peka på dem som inte själva är aktiva, söker upp sjukvården och ser till att de får en diagnos. Tyvärr visar erfarenheten från masshälsoundersökningar att det finns en icke så liten grupp kvinnor som inte kommer ens till sådana undersökningar. Tyvärr har det också visat sig att det just i den gruppen finns fler cancerfall än i normalbefolkningen. Det är litet grand av detta som Karin Nordlander var inne på, när hon talade om de hemska bilderna av dem som in i det sista undviker att söka läkare. Man förvånar sig över att detta kan ske. Det kanske beror på den psykologiska spärr som gör att man tror att så länge man inte har fått ett säkert besked kanske det inte är fråga om cancer. Den psykologiska expert som vi hade med i vår utfrågning, fil. dr Karin Gyllensköld, talade mycket om det stora problemet hur vi skall nå den grupp av kvinnor som inte kommer heller till hälsoundersökningarna. Den gruppen är viktig, men kanske kan vi aldrig lyckas med detta. Jag tror att vi i huvudsak är överens. Jag tror att vi bl.a. är överens om att det är oerhört viktigt att så snabbt som möjligt bygga ut tillgången till mammografi inom den kliniska undersökningen liksom även kompetensen hos personalen. Under tiden får vi säkerligen svar på i vilken omfattning det är rimligt att landstingen bygger ut denna verksamhet.
Herr talman! Det var mycket bra att Anita Bråkenhielm markerade att vi ganska snart skulle få exakt besked om de bevis som man anser sig behöva ha för att kunna införa massundersökningar. Det var nämligen en av de frågor som kvarstod från hennes första inlägg. Om man skall avvakta en total bevisning, kan det nämligen dröja många år, och det kanske aldrig kan låta sig göras. Det finns kvinnor som opereras i onödan, sägs det på några håll i läkarutlåtanden, och det anförde också Anita Bråkenhielm. Det skulle vara intressant att få veta vad utskottet känner till om hur många sådana fall som finns. Enligt uppgifter som jag har är det mindre än 1 96 av de behandlade kvinnorna som i onödan genomgått någon form av behandling för cancer, dvs. i fall där det sedan visat sig inte vara fråga om cancer. Att ta fram detta som ett argument är inte för mig acceptabelt. Jag kan inte heller acceptera att bevisbördan skall vara annorlunda i denna cancerform än för andra cancerformer. Vi lägger icke samma beviskrav på behandlingen av andra cancerformer som vad man gör på denna cancerform. I den socialdemokratiska motionen säger vi väldigt tydligt, även om vi tar upp cytologundersökningarna och de resurser som satsats på dessa, att det inte finns några som helst skäl för att införandet av mammografiundersökning skall gå ut över annan viktig kvinnosjukvård. Vi pekar dock på vad läkare har hänvisat till, nämligen att en del av de resurser som nu går till cytologundersökningar och cellprov skulle kunna satsas på mammografi. Vi har däremot inte gjort denna prioritering. Vi har redovisat de uppgifter som har stått att få genom Läkaresällskapet i denna fråga. Jag tror alltså att det är bra om man kan nå fram till en hälsoundersökning. Den kommer att leda till — det är jag övertygad om — att väsentligt mycket mindre ingrepp behöver göras. Och vi är överens om att det är bra för kvinnorna ju färre ingrepp som behöver ske. Men det är framför allt viktigt för kvinnorna att helst på tidigt stadium få en cancer upptäckt, så att de får en chans att överleva och kan få den behandling som är nödvändig. Till slut vill jag gärna säga att det är bra att Anita Bråkenhielm poängterade att det nu står alla landsting fritt att genomföra hälsoundersökningar med mammografi.

Herr talman! Att vi gärna vill ha en bevisning här beror på att vi tidigare bara har haft en enda stor hälsokontroll för cancer, nämligen den gynekologiska hälsokontrollen som gäller livmoderhalscancer. Den kontrollen har förekommit i vårt land i 15 år, i andra länder betydligt längre. Det har visat sig att den har blivit en stor besvikelse. Bl. a. därför vill man inte en gång till lägga upp en stor masshälsoundersökning på ett felaktigt sätt. Det är i dag svårare att så att säga vrida den gynekologiska hälsokontrollen rätt än det skulle ha varit om man från början lagt upp kontrollerade projekt. Det är alltså en beklaglig erfarenhet som vi har gjort och som vi nu skall dra nytta av. Jag tror annars att den resursförändring som man här har pekat på — att resurser möjligen kan flyttas över från den gynekologiska hälsokontrollen till mammografin — kan vara en riktig åtgärd, därför att där satsas nu 60 milj.kr. om året. Det är mycket möjligt att de resurserna kan användas på ett bättre sätt och att man kan klara den diagnostiken precis lika bra inom den gynekologiska vården, eftersom den samtidigt har byggts ut så enormt mycket spontant. Hur många onödiga cancerfall hittar vi? Hur många behandlas i onödan? Ja, det kan vi kanske, som jag sade, aldrig få något svar på. I Malmö, där man länge har hållit på med kontrollerade försök och även med mindre operationer säger man: Innan vi började med hälsokontroll opererade vi 200 bröst om året. Nu opererar vi 400. Det är kanske riktigt att vi gör det de fyra fem sex första åren. Men om vi efter tio år fortfarande opererar dubbelt så många bröst om året, då opererar vi för många, då hittar vi alltså för många. Men det kan vi inte veta förrän efter flera år. Och på samma sätt förhåller det sig med svaren på frågorna. Femårsläkningen kan vi bara få svar på efter fem år, men andra frågor får vi svar på mycket fortare. Vi har redan fått svar på frågan om vi hittar fler fall om vi använder riktade masshälsoundersökningar. Därför är det viktigt — som utskottet också har understrukit — att det fortlöpande sker en utvärdering av de här pilotprojekten och att man fortlöpande drar nytta av erfarenheterna.

Herr talman! Det kan inte hjälpas att kammaren i dag får höra en del upprepningar i ämnet mammografi. Vi har i socialutskottet behandlat fyra motioner rörande mammografiundersökning för tidig upptäckt av bröstcancer. Bland kvinnor är ju bröstcancern den vanligaste formen av cancer. Hela 25 26 av alla cancrar som drabbar kvinnor svarar bröstcancern för. I åldersgruppen 25-44 år är det olika typer av livmodertumörer som har den-högsta frekvensen. I åldrarna 45-64 år är brösttumören den cancerform som dominerar. En tidigt ställd diagnos är mycket viktig vid olika tumörformer. Skall endast en undersökningsmetod användas för tidig diagnostik av bröstcancer, är mammografin den bästa. De befarade riskerna för röntgenstrålning utgör i dag inget hinder för att utföra enbildsmammografi. För att undersöka kvinnor med symptom räcker det dock inte enbart med att bygga upp en organisation för massundersökning med mammografi. Det måste också finnas möjligheter för klinisk undersökning, cytologisk undersökning och kirurgiskt ingrepp om man skall kunna ta hand om de kvinnor som har symptom. Vi har i dag i Sverige tillgång till utrustning för att kunna erbjuda mammografi samt erforderligt omhändertagande av de kvinnor som söker för symptom på brösttumör eller av oro för att ha drabbats av bröstcancer. Mellan 40 000 och 50 000 kvinnor söker årligen spontant för att de önskar en sådan undersökning. Av tillgänglig statistik kan man se att antalet kliniska mammografier har ökat inom de flesta sjukvårdsområden mellan 1977 och 1979. År 1977 undersöktes 66 500 kvinnor, och år 1979 undersöktes 160 780 kvinnor. Debatten här i kammaren har säkerligen haft sin stora betydelse som information. Dessutom tillkom de undersökningar som gjordes vid hälsokontroller; de uppgick till 87 000. Ett drygt 60-tal mammografiutrustningar finns i dag i landet. De är så fördelade att de flesta kvinnor kan utnyttja dem oberoende av bostadsort. Svårigheten med redan detta låga undersökningsunderlag är att kompetenta röntgenläkare ej finns i tillräckligt antal. Det är dock inte så att alla kvinnor som söker för dessa symptom behöver genomgå mammografiundersökning. Läkaren kan genom att palpera lokalisera en tumör och sedan med finnålspunktion bekräfta fyndresultatet. De undersökningsresultat som kommer att vara utvärderade 1983 från de stora mammografiförsöken i Kopparbergs och Östergötlands län kommer att lämna intressanta besked inför avgörandet om man skall välja massundersökning av kvinnor eller ej. Dessa försök är unika för världen, och det måste förflyta denna tid innan man kan presentera utvärderingen. Här är dock viktigt att resultaten kommer fram så snart som det är möjligt. Det finns alltså inga möjligheter att exempelvis genom resurstillskott påskynda denna utvärdering. Viktigt är också att visa på effekterna av tidig upptäckt av bröstcancer. Vi vet att bortfallet vid massundersökning är ca 10 26, och där finns flera fall av cancer. Karin Gyllensköld, som var med vid den hearing vi hade i socialutskottet, framhöll bl.a. att många kvinnor på grund av omedveten ångest inte hörsammar kallelse till undersökning. Det gäller också i många fall sådana kvinnor som har känt tumörer. Vissa farhågor har framskymtat när det gäller möjligheten att alltid bota en tidigt upptäckt tumör. Härvidlag kan projektet bl.a. ge en viss klarhet. Cancerrädslan, tumöroron, ligger latent hos oss alla. Dagligen matas vi med rapporter om nya cancerframkallande ämnen. Detta förstärker vår oro. För kvinnor med risk att drabbas av bröstcancer innebär ett radikalt operationsingrepp med borttagande av hela bröstkörteln dessutom ett svårt psykiskt trauma, som läggs till den oro som finns inför cancersjukdomen. Lyckligtvis begränsar man nu där så är möjligt ingreppet till att gälla enbart tumören; själva bröstet bibehålls. Det är viktigt för kvinnor i den situationen att allt rimligt görs för att undvika ett stympande ingrepp. Vi griper naturligtvis alla möjligheter för att finna ett botemedel för dessa svåra sjukdomar. Den tidiga upptäcktens betydelse har vi klar för oss, men om denna också borgar för en ökad överlevnad vet vi inte med säkerhet ännu. Det är ett av de svar som utvärderingen av W-E-projektet förhoppningsvis skall ge. Erfarenhet och forskning kommer troligtvis att i framtiden ge oss botemedel, men orsakerna till cancer tycks i stället bara öka. Ett halmstrå som vi härvid griper efter är just mammografin, med hopp om att den är en del i botandet genom tidig diagnos. Vi har dock inte enbart denna teknik att förlita oss till. Självundersökning av brösten utgör en värdefull tillgång. Detta att varje kvinna lär sig att palpera sina bröst en gång i månaden är viktigt. Visserligen upptäcks ej de små tumörerna, som man ser vid en mammografi, men den tumör man eventuellt känner blir upptäckt. Mammografin erbjuds med års mellanrum, och det kan invagga en kvinna i falsk säkerhet. Därför bör den metoden kompletteras med självundersökning. Det kan vara en uppgift för landstingen att utbilda lämpliga personalgrupper också för sådant informationsarbete bland kvinnor. Viktigt är att alla kvinnor som söker läkare för tumörmisstanke också erhåller adekvat undersökning. Kvinnorna måste tas på allvar. Där har kvinnorna själva möjlighet att vara läkarna behjälpliga genom att med självundersökning finna eventuella tumörer. Mammografin ger i dag den största möjligheten till tidig upptäckt av bröstcancer — det är vi alla ense om. Viktigt är dock att avvakta utvärderingen av pågående projekt. I dag finns det möjlighet att erhålla kontroll om man själv begär det. Mammografin ingår dessutom i ett antal hälsokontroller. Det finns emellertid risker för att felaktigheter kan begås vid större undersökningar. Socialutskottet vidhåller sin uppfattning att man bör avvakta utredningsresultatet innan man förordar allmän mammografiundersökning men skriver att en utvidgning av försöksverksamheten aktivt bör stödjas hos resp. sjukvårdshuvudman. Bristen på kompetenta röntgenläkare är, som utskottet påpekar, en flaskhals när det gäller mer omfattande mammografiundersökningar. Detta behov borde kunna tillgodoses genom ökad utbildning av röntgenläkare för att de skall kunna granska mammografiresultaten och även en ökad utbildning av röntgenassistenter. Herr talman! Jag har inget eget yrkande utan yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 36.